Herr talman! Ärendet skall nu prövas enligt förvärvslagen. Det har ännu inte kommit in till industridepartementet, men eftersom Oswald Söderqvist har ställt frågan så, har jag bekräftat att det kommer att bli ett förvärvsärende. Jag är minst lika intresserad av en positiv utveckling i Svappavaara och Norrbotten som Oswald Söderqvist är. Jag tror vi kan vara överens på den punkten. Regeringen har satt in omfattande insatser i Svappavaara för att etablera nya företag, bl.a. denna bilglasindustri. Det är självklart att regeringens önskan är att alla de insatser som har gjorts verkligen skall bli varaktiga och inte kommer att äventyras. Regeringen kommer naturligtvis att noga bevaka utvecklingen i Svappavaara, så ock med detta ärende.
Herr talman! Det är självklart att vi är överens om det, och det är inte att förvänta sig någonting annat än att regeringen skall agera på det här sättet. Men hade det ändå inte varit bättre att lyssna till dem som när man satte i gång projektet sade att det låg risigt till från början, på grund av överproduktionen? Man kunde åtminstone ha lyssnat till LO-distrikten som skrev mycket kritiska inlagor till regeringen och påpekade att det inte hade några stora chanser att lyckas. Nu ser vi vad som är på gång. Jag är övertygad om att industriministern kommer att försöka följa upp den här saken. Man satte alltså i gång någonting som man hade blivit varnad för. Man gick i fällan. Man har talat vitt och brett om överföringar av jobb från en sektion till en annan och från en bransch till en annan i JAS-projektets spår, men nu har det visat sig vara luft.
Herr talman! Låt oss se utvecklingen an, innan vi målar en viss person på väggen! Jag är beredd att senare svara på en interpellation eller fråga från Oswald Söderqvist. Då skall jag gärna informera både honom och riksdagen om hur utvecklingen har varit i företaget och i fråga om kontakter mellan företaget och olika kunder. Det är lämpligt att den diskussionen tas sedan förvärvsärendet väl är prövat. Jag är beredd att senare ta en sådan diskussion i riksdagen.
Herr talman! Det är jättebra, och jag tror också att en sådan diskussion kan vara nyttig. Vad jag har vänt mig mot och vad som gjorde att jag reagerade så snabbt när jag fick ögonen på detta var att detta var någonting som man borde ha kunnat förutse. Det var klart innan etableringen genomfördes att den låg väldigt illa till. Man använde nämnda etablering som argument i debatten om JAS-projektet och sade: Titta här! Det är ju sådant som vi verkligen måste protestera mot, och det får vi väl fortsätta med när vi får se hur saken utvecklas.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka garantier för sysselsättningen vid Gränges Metallverken och Wirsbo Bruk som har lämnats av det finska företaget Outokumpu. Vid prövningen enligt denna lag bedömdes Gränges Metallverken och Wirsbo Bruk besitta vissa skyddsvärda tillgångar. Sådana tillgångar vid dessa förvärv är bl.a. företagens kunnande och marknadsposition samt deras betydelse för den industriella utvecklingen och sysselsättningen på de orter där verksamheten bedrivs. Mot bakgrund härav gjorde Outokumpu i samband med förvärvsprövningen vissa åtaganden gentemot den svenska staten rörande verksamheten och de finansiella förhållandena i de förvärvade företagen och i Outokumpu Svenska AB. Med hänsyn till gjorda åtaganden har regeringen bedömt att förvärvet inte strider mot något väsentligt allmänt intresse.

Herr talman! Vi kunde nyligen läsa i pressen att det finska företaget 23 oktober 1986 Outokumpu stärkt sitt grepp över Gränges Metallverken och Wirsbo Bruk genom att regeringen beviljat dispens från gällande bestämmelser när det gäller representation i styrelserna. Det är helt naturligt att detta väcker frågor bland de anställda. Man undrar vilka konsekvenser detta får. Av uppgifterna i pressen framgår också att regeringen har fått sådana garantier för den fortsatta driften att det skulle vara förmätet att säga nej till bolagets ansökan. I ett protokoll från förra veckan finns ett svar från industriministern om finskägda företag. Men jag tycker inte att han då gav något svar på frågan om garantierna i detta sammanhang. Det är därför som jag har besvärat industriministern. Jag tackar för svaret. Men samtidigt tycker jag att det är något vagt att säga ”att förvärvet inte strider mot något väsentligt allmänt intresse”. Om det har betydelse för sysselsättningen i ett eller flera företag, bör man vara kritisk när det gäller att ge sådana här dispenser. Industriministern säger att Outokumpu har gjort vissa åtaganden. Men han nämner inte vilka. Sysselsättningsläget för bl.a. Metallverken i Finspång är så pass ovisst att de anställda nog behöver få ett mera klarläggande besked från regeringen. Jag tycker att min fråga är ganska rak och att den borde kunna besvaras: Vilka garantier för sysselsättningen vid de berörda företagen har regeringen fått?
Herr talman! Jag vill göra två påpekanden. Den fråga som jag besvarade förra veckan rörde enbart viss styrelseledamot i det aktuella företaget. De fackliga organisationerna har tillstyrkt förvärvet. Men låt mig ändå få säga följande. Vid prövningen vägde man in de åtaganden som Outokumpu gjorde i samband med förvärvet. Outokumpu åtog sig bl.a. att utveckla Gränges Metallverken och Wirsbo Bruk genom investeringar för att säkra deras konkurrenskraft på lång sikt. Dessutom anges i fråga om åtagandenat.ex. de principer som skall råda vid eventuella strukturförändringar — och det är väldigt viktigt att det finns med vid företagsförvärv. Det var med hänsyn till dessa åtaganden och några andra som regeringen bedömde att förvärvet inte kommer att negativt påverka eller vingklippa den fortsatta verksamheten vid Gränges Metallverken och Wirsbo Bruk. Specialiseringsoch samverkanseffekterna av förvärvet kan i stället stärka de förvärvade företagen. Det var regeringens bedömning. Jag kan inte, herr talman, i detalj redovisa Outokumpus åtaganden. Sådana här åtaganden betraktas som affärshemligheter, och det är därför inte brukligt att redovisa dem i detalj. Jag tror att Nils Berndtson och jag är överens om att sådana meddelanden skadar företaget och de anställdas intressen.
Herr talman! Det som möjligen kan åberopas som affärshemligheter är okända faktorer för de anställda, och industriministern kan nog förstå deras oro en sådan situation. Något ytterligare besked fick jag i industriministerns andra svar, även om jag fortfarande inte vet vilka dessa åtaganden är. Jag kan komplettera frågan på följande sätt. Eftersom regeringen har beviljat ett undantag från gällande bestämmelser finns det väl anledning att noga följa vad som sker. Kommer regeringen att noga följa hur denna nya möjlighet för Outokumpu utnyttjas i vårt land?

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka garantier för sysselsättningen vid Luxor AB i Motala som regeringen har försäkrat sig om inför försäljningen av aktier till det finska företaget Nokia AB. Nokia har i avtal med staten förbundit sig att även i fortsättningen utveckla konsumentoch fordonselektronikverksamheterna i Motala. Såväl produktionssom utvecklingsresurser kommer att finnas vid Luxor i Motala. Statens engagemang i Luxor har syftat till att ge goda möjligheter för en fortsatt utveckling av företaget. De åtaganden som Nokia nu gör i fråga om utvecklingen av verksamheten i Motala är en fortsättning på dessa strävanden. Nokia har vidare förbundit sig att tillse att Luxor har den erforderliga finansiella basen för den fortsatta utvecklingen.
Herr talman! När krisen vid Luxor var akut förra gången gick staten in som ägare, men engagemanget har steg för steg avvecklats. När nu huvuddelen av återstående aktieinnehav försäljs till det finska företaget Nokia är det väl det avgörande steget som tas till en total avveckling av statens inflytande. Jag har i min fråga betecknat det som särskilt oroande att detta sker samtidigt som sysselsättningsproblem kan skönjas vid Luxor. Oron understryks på ett allvarligt sätt, när det samma dag som frågan diskuteras här i kammaren meddelas i pressen att personalinskränkningar är aktuella vid Luxor i Motala. Hur många det gäller är inte klart, men det kan bli ett betydande antal. Man kan befara att de anställda vid Luxor på nytt ställs inför samma hot om arbetslöshet som skulle avvärjas genom statens inträde som ägare. Det har uppfattats så att staten drar sig undan inflytande och ansvar just inför de nya kristecknen, att beslutanderätten i ännu högre grad läggs utanför landets gränser och att Luxor kan bli en bricka i ett större spel. Jag har svårt att bedöma de åtaganden som industriministern redovisar — om de är konkreta eller tämligen vaga. Jag skulle gärna vilja veta hur han kan bedöma att de påverkar sysselsättningen. Samtidigt som jag tackar industriministern för svaret vill jag även här ställa frågan: Hur kommer regeringen att följa utvecklingen efter sitt beslut?
Herr talman! Nils Berndtson har deltagit i riksdagens arbete så länge att han känner till både Luxors historia och hur beslutet i riksdagen fattades 1979. När staten tvingades gå in i företaget sades det klart — det har hela tiden varit avsikten — att statens engagemang var tillfälligt och successivt skulle avvecklas. Det är det som nu har skett. Luxor AB arbetar inom en svår bransch, med hård konkurrens från stora och starka utländska företag. Men också de stora och starka företagen inom denna bransch får då och då besvärligheter. Samgåendet mellan Luxor och Nokia var strukturellt riktigt och har skapat ett slagkraftigt nordiskt TV och elektronikföretag, med större möjligheter än vad de berörda företagen skulle ha haft var för sig. Det är också viktigt att notera att den omsättningsoch sysselsättningsmässigt sett mest betydelsefulla verksamheten, nämligen TV och industrielektronik, i dag är lönsam. Lönsamhetsproblemen är hänförliga till andra sektorer.
Herr talman! Förvisso har inte statens engagemang under denna tid varit särskilt offensivt, men genom den här försäljningen avhänder man sig nu alla möjligheter att påverka utvecklingen. Jag tror inte att man kan tänka bort det faktum att verksamheten vid Luxor i Motala går med förlust och att det därför är frestande för Nokia att skära ned verksamheten där.
Det blir allt vanligare att svenskar söker arbete eller praktik utomlands. I hög grad gäller detta även våra invandrare. Sedan många år har arbetsförmedlingarna runt om i vårt land förvärvat god kännedom om den nordiska arbetsmarknaden, dess krav och förutsättningar. Därigenom har hjälp kunnat lämnas till arbetseller praktikansökningar på den nordiska arbetsmarknaden. Nu i dag är hela världen, kanske i första hand Europa, på väg att bli en gemensam arbetsmarknad. Detta kräver speciella insatser från arbetsförmedlingarnas sida om hjälp skall kunna lämnas.
Då blir det, som jag har befarat, arbetare och tjänstemän vid Luxor som får ta stötarna — och givetvis även kommunen. Jag tycker att regeringen i ett sådant här fall bör försöka förvissa sig om hur sysselsättningen kommer att se ut vid det företaget.
Sådan hjälp saknas i dag i stor utsträckning. Avser statsrådet ta initiativ till att speciella resurser — genom omfördelningar — skapas inom arbetsförmedlingarna till hjälp för sökande av arbete eller praktik utomlands?

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att speciella resurser — genom omfördelningar — skapas inom arbetsförmedlingarna till hjälp för sökande av arbete eller praktik utomlands. I fråga om förmedling av arbete inom Norden finns det ett väl utvecklat samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsmyndigheterna. En arbetssö kande som önskar arbete i ett annat nordiskt land kan få all erforderlig hjälp med detta genom arbetsförmedlingen på hemorten. Sverige deltar i praktikutbyte med utlandet genom den internationella TAESTE-organisationen . Utbytesverksamheten omfattar över 40 länder och avser i första hand studerande vid teknisk högskola och i undantagsfall gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje. Ansökan om praktikplats sker genom arbetsförmedlingen. Förmedlingen kan hjälpa till med att skaffa även viss annan praktik inom ramen för bilaterala överenskommelser med i huvudsak europeiska länder. Det kan gälla feriearbete, säsongsarbete inom hotelloch restaurangnäringen samt långtidspraktik för att komplettera en yrkesutbildning. Naturligtvis kan arbetsförmedlingen hjälpa till även vid annan förmedling av arbete i utlandet. I vilka former och i vilken omfattning sådan hjälp skall lämnas ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att besluta om. Inom AMS undersöker man för närvarande möjligheterna att samla arbetsmarknadsverkets uppgifter i fråga om förmedling av arbete och praktik utomlands till en särskild arbetsförmedling. Några initiativ från min eller regeringens sida på detta område anser jag ej behövas för tillfället.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag delar uppfattningen att vi har en hyggligt fungerande verksamhet när det gäller de nordiska länderna. Jag är medveten om att det även när det gäller praktikutbyte med utlandet finns möjligheter att få hjälp. Men visst behövs en förstärkning. Det framgår också av svaret att det ser ut att bli en utveckling i den riktningen. Jag vill ställa en fråga: Hur och var kommer denna förstärkning att ske? Blir det en central för hela landet, kommer det att bedrivas verksamhet i varje län — eller på vilket sätt har man tänkt lösa problemet? Det har en viss betydelse med tanke på de enorma avstånd som vi har. Det är helt klart att det behövs speciella resurser för ungdomen, som i dag i mycket stor utsträckning vill söka sig utomlands under vissa perioder. Ungdomarna är ofta väl utbildade, vilket innebär att det krävs mycket för att hjälpa dem att få rätt arbete eller praktik. Detta gäller inte minst våra invandrare, som säkert har skäl att söka sig ut från Sverige för att hitta just det arbete de är utbildade för. Här behövs en verklig förstärkning. Inte minst med tanke på en värld som har så vitt skilda villkor, så vitt skilda regler — tabun inte minst — och social miljö är det alldeles nödvändigt med en förstärkning. Jag vill förutom min fråga också be statsrådet följa detta ärende så att det verkligen blir en förstärkning i de regioner och för den ungdom som är betjänta av den.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra alla förvärvsarbetande en likvärdig behandling vid arbetslöshet. För ungefär ett och ett halvt år sedan ställde Bengt Wittbom här i kammaren en fråga till mig med ett likartat innehåll. Jag redogjorde då för de förvärvsarbetandes möjligheter att skaffa sig ett arbetslöshetsskydd genom att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Bengt Wittbom återkommer nu till samma ämne under åberopande av att det vid den nyligen avslutade LO-kongressen framfördes krav på ändrade regler bl.a. för arbetslöshetsförsäkringen — framför allt krävdes en nivå på ersättningen som är likvärdig med sjukförsäkringen och ett slopande av karensdagarna. Som Bengt Wittbom väl känner till har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över ett stort antal frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Enligt planerna skall detta arbete avslutas under våren 1987. Innan utredningen presenterat sina förslag avser jag inte vidta några åtgärder som förändrar grunderna för det system vi har i dag.
Herr talman! Jag tackar Anna-Greta Leijon för svaret som är tillfredsställande utifrån svarets utgångspunkt. Skälet till att jag ställt frågan är att jag fick ögonen på en motion till LO-kongressen och även landssekretariatets utlåtande och kongressens beslut. Motionen är från Träindustriarbetareförbundets avdelning 4 i Halland och en del andra förbund i samma område, och där sägs: ”Under senare år har antalet anställda som enbart söker medlemskap i A-kassorna ökat, vilket vi ser som oroande för den fackliga rörelsen. Då det i vissa fall anges ekonomiska skäl för att enbart vara ansluten till A-kassan, anser vi att det bör prövas om inte en hög inträdesavgift för dem som enbart tillhör A-kassorna bör införas.” Man vill också ha en kompletterande administrationsavgift för att få likvärdig kostnadsbelastning mellan fackanslutna och icke fackanslutna A-kassemedlemmar. Administrationsavgiften, som jag vet att utredaren också skall titta på, är naturligtvis rimlig och rättvis.

Då är det risk för att vi helt enkelt får en utspärrningsavgift för människor som av olika anledningar vill ha ett arbetslöshetsskydd, som ju betalas av dem själva och av alla andra löntagare och företag, men som för den skull av olika skäl inte vill vara med i facket. Det vore bra med en markering från arbetsmarknadsministern att regeringen vill ha ett fortsatt rättvist system, och att vi markerar till facket, som faktiskt bestämmer hur detta skall gå till, att det inte finns utrymme för några höga utspärrningsavgifter.
Herr talman! Regeringen har reglerat hur detta skall gå till genom särskilda bestämmelser. Om det skall göras ändringar i dessa regler får det i så fall bli efter förslag och remissbehandling av A-kasseutredningen.
Fru talman! Föreligger det inte en viss frihet för A-kassorna att sätta sina medlemsavgifter? Jag har av debattprotokollet fått den uppfattningen att det är den vägen man har tänkt sig att gå för att sätta höga inträdesavgifter. Jag tror faktiskt att det förhåller sig så här — rätta mig om jag har fel, arbetsmarknadsministern. Då finns det såvitt jag förstår ingen möjlighet för regeringen att i nuvarande situation göra någonting åt detta att det blir utspärrningsavgifter. Det är därför jag har ställt frågan, och det är därför som jag tror att det vore utomordentligt viktigt med ett uttalande från arbetsmarknadsministern här i riksdagen i detta ärende, så att LO:s landssekretariat, LO:s ledning och den särskilda utredaren vet hur regeringen vill ha det på denna punkt, nämligen att regeringen inte vill ha utspärrningsavgifter som skapar ytterligare ojämlikheter i A-kasseskyddet.
Fru talman! Jag tror faktiskt att det måste föreligga ett missförstånd från Bengt Wittboms sida. Det finns möjligheter att ta ut ersättning för de särskilda administrationskostnader som A-kassorna har. Regeringen har satt ett tak för hur hög den administrationskostnaden får vara. I övrigt handlar det om medlemmar i arbetslöshetskassan, och därvidlag kan man inte skilja på sådana som är fackliga medlemmar och sådana som inte är fackliga medlemmar i annat hänseende än när det gäller administrationsavgiften.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vem det är som har missuppfattat vad, arbetsmarknadsministern. Men administrationsavgiftens storlek är ju klar, och därvidlag sade jag också att det är alldeles självklart att i den mån fackmedlemmar kollektivt bär administrationskostnader för A-kassan medan andra, som inte är fackanslutna, inte bär dessa administrationskostnader, så skall de senare vara med och betala en administrationsavgift. Men det är inte detta det är fråga om, ifall vi läser vad LO faktiskt har sagt att man skall verka för. LO säger att man skall verka för en hög inträdesavgift som är knuten till medlemsavgiften och därtill en administrationsavgift. Det är när det gäller den höga inträdesavgiften som jag tror att det skulle vara bra med ett uttalande från arbetsmarknadsministerns och regeringens sida, så att utredaren vet var regeringen står i frågan och så att det ges en signal till de fack som styr arbetslöshetskassorna — en signal att det inte blir något av med den föreslagna ändringen, för vi vill ha ett jämlikt och rättvist arbetslöshets — Prot. 1986/87:14 skydd också för människor som av olika skäl inte vill gå in i facket. 23 oktober 1986 ÖRA a Om tandläkarhögsko Överläggningen var härmed avslutad. lan i Malmö
Fru talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag avser att verka för att återupprätta grundutbildningen vid tandläkarhögskolan i Malmö läsåret 1987 88 att avvecklingen av grundutbildningen av tandläkare i Malmö fortgår enligt riksdagens beslut. Några förslag till förändringar avseende dimensionering och lokalisering av tandläkarutbildning förs inte nu fram av UHÄ. UHÄ:s anslagsframställning bereds för närvarande inom regeringskansliet. Mina förslag avseende tandläkarutbildningen i Malmö kommer att redovisas för riksdagen i regeringens budgetproposition i januari 1987.

Fru talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Tyvärr säger det inte särskilt mycket. I UHÄ:s rapport om tandläkarutbildningens omfattning, som lämnades för en tid sedan, visas att efterfrågan på tandläkare kommer att öka i början av 1990-talet, och man utesluter inte att utbildningen därför behöver utökas. Man räknar också med att landets samtliga fyra fakulteter behöver tas i bruk för grundutbildning av tandläkare. Vi som gick emot det beslut som fattades 1984 får också bekräftat att nedläggningen av grundutbildningen av tandläkare i Malmö var ett misstag. I rapporten utgår man nämligen ifrån att grundutbildningen i Malmö behöver återupptas. Det är många i Malmöregionen som hoppas på att de framställningar som har gjorts och kommer att göras skall kunna påverka ett beslut om grundutbildning läsåret 1987/88 i positiv riktning. Detta läsår är nämligen det sista då det finns några grundutbildningsresurser kvar i Malmö.

Fru talman! Som Ulla Tillander vet har vi för tillfället ett överskott på tandläkare. Vi kan inte utbilda för arbetslöshet. Därför har vi minskat tandläkarutbildningen och använder frigjorda medel till att skapa utbildningsplatser vid högskolor som utbildar arbetskraft som det är stor efterfrågan på. Det var inte regeringens avsikt att ta bort utbildningen i Malmö, utan 101 regeringen hade andra förslag. Men riksdagen godtog inte vad regeringen föreslagit utan bestämde att utbildningen i Malmö skulle upphöra. Det är detta beslut som nu verkställs. Någon utökning av tandläkarutbildningen blir det inte förrän vi ser en klar efterfrågan på tandläkare. Det kan beräknas ske i början av 1990-talet. Om utökningen då skall ske i Malmö får avgöras vid den tidpunkten. Resurser finns otvivelaktigt, genom att fakultetens forskningsresurser har bibehållits.
Fru talman! Underlaget för det beslut som år 1984 fattades av socialdemokrater och moderater i denna kammare talade entydigt för att tandläkarutbildningen i Malmö borde vara kvar och att man i stället skulle minska antalet utbildningsplatser i Huddinge här i Stockholmsregionen. I dagsläget har högskolan i Huddinge, med sin stora kvot av utbildningsplatser, svårt att få patienter. Vid högskolan i Umeå har man svårt att få elever. Sveriges mest tätbefolkade region har ingen utbildning av tandläkare. Därför vore det ytterst lämpligt att nu, innan den sista årskursen slutar, ompröva beslutet om nedläggning.

Fru talman! Bo Hammar har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder för en fastare prisbildning på bokmarknaden. Frågan om återinförande av fasta bokpriser behandlades av riksdagen senast i anslutning till propositionen om litteratur och folkbibliotek . I denna anförde jag bl.a. följande: ”Skulle de nämnda bristerna vad gäller kvalitetslitteraturens spridning över landet bli väsentligt allvarligare bör statsmakterna enligt min mening kunna ta upp de litteraturpolitiska styrmedlen, inkl. frågan om fasta priser, till ny prövning. Jag anser för egen del att bristerna i bokdistributionen i dagsläget kan avhjälpas mer verkningsfullt genom ett kulturpolitiskt ansvar från branschens sida samt genom statliga stödinsatser till den del av bokhandeln som har problem.” Ansvaret att följa utvecklingen inom bokbranschen ligger på dels statens kulturråd, dels Bokbranschens finansieringsinstitut . BFI har nyligen i sin rapport Bokhandelsbranschen 1985 86. Enligt vad jag har erfarit kommer kulturrådet — bl.a. mot bakgrund av den kritik mot branschen som framförts från Sveriges författarförbund — att inom kort ta kontakt med företrädare för bokbranschen för att diskutera aktuella branschfrågor. Därefter kommer kulturrådet att redovisa sina synpunkter i en rapport till regeringen.

Fru talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på min fråga, ett svar som visar på förståelse för problematiken. Uppslaget till frågan fick jag när jag för en tid sedan träffade en seriös bokhandlare som kom och kånkade på ett större bokpaket. Han hade varit på ett varuhus och köpt ett parti av bästsäljaren Mammutjägarna. Det var billigare och enklare för honom än att använda det vanliga distributionsnätet för bokhandeln. Jag tycker att det på ett bra sätt illustrerar kaoset på bokmarknaden. Boken som kulturskapelse tenderar att ersättas av boken som handelsvara. Bl.a. de stora varuhusen använder, som Bengt Göransson vet, några bästsäljare som lockvara och kan köpa in tonvis med böcker, medan seriösa bokhandlare som försöker hålla ett brett sortiment men också den s.k. smala litteraturen går på knäna. Förr i världen, när vi hade fastprissystemet, kunde fackbokhandeln använda den lättsålda delen av sortimentet för att ha råd att lagerföra även den smala litteraturen. Denna kulturpolitiskt motiverade ordning avskaffades inte genom något politiskt — än mindre något kulturpolitiskt — beslut. Det var näringsfrihetsrådet som ingrep med förbud. Jag tror inte att det fanns någon särskild kulturpolitisk kompetens där. Nu vill jag inte förespråka någon återgång till det gamla systemet, och jag har inte heller någon patentlösning att komma med. Men Bengt Göransson verkar vara överens med mig om att något måste göras. Kan vi möjligen tänka oss ett modifierat fastprissystem? Eller varför inte ett Svenska Bokinstitutet enligt samma modell som Svenska Filminstitutet? — en idé som lanserats av bokutredningens sekreterare Thomas Rönnström.
Fru talman! Att vi har anledning att måna om boken och bokens plats i kultursamhället är vi överens om. Låt mig bara för ordningens skull påpeka att läget inte är fullt så allvarligt som man dramatiskt vill göra gällande. I den rapport från Bokbranschens Finansieringsinstitut som jag åberopade pekar man på, för att ta ett exempel, att antalet fackbokhandlare i Norrlandsregionen har ökat. Det är därför att vi på det här området faktiskt har en motsvarighet till Filminstitutet. Vi har en litteraturstödspolitik som bl.a. omfattar stöd för etablerande av boklådor. Jag kan också till sist nämna att jag under hand har förstått att företrädare för Bokförläggareföreningen tillsammans med bokhandlarna kommer att pröva alternativa möjligheter att i varje fall ha någon form av rekommenderade priser för att få en bättre överblick. Men man måste ändå erkänna att fasta bokpriser också innebär högre priser.
Fru talman! Jag tror i likhet med Bengt Göransson inte att man kan välja den enkla modellen att gå tillbaka till det gamla systemet. Det är nog ingen lösning. Jag vill inte heller allt för mycket svartmåla, men det finns en klar tendens till att den seriösa fackbokhandeln är på nedgång. Då måste vi fundera på vad vi kan hitta på att göra för att vända utvecklingen. Jag tror att om vi hade vetat vad vi vet i dag, skulle det gamla systemet inte ha avskaffats. Det kan också vara en varning för Danmark och Norge, där man nu för den här diskussionen och där jag tror att man kommer att hålla fast vid sitt gamla system just med tanke på erfarenheterna från Sverige. Men låt oss fundera vidare. Vi kan väl komma med förslag också när det blir allmän motionstid. Tanken på ett bokinstitut för att bl.a. klara fackbokhandeln tror jag hör till det man borde fundera vidare på.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 15§ får jag meddela, att eftersom interpellanterna Bertil Jonasson och John Andersson inte kan ta emot svar den 24 oktober, då jag hade avsett besvara interpellationerna, kommer svar att lämnas fredagen den 7 november. Jag får vidare meddela att jag avser att besvara Paul Lestanders interpellation nr 26 och John Anderssons interpellation nr 25 i ett sammanhang.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra konkurrenskraften för inhemska fasta bränslen i nuvarande läge med lågt oljepris. Vårt energisystem har under de senaste åren förändrats snabbt i riktning mot ett minskat oljeberoende. Användningen av inhemska bränslen har ökat kraftigt. År 1980 använde vi omkring 48 TWh inhemska bränslen. År 1985 hade denna siffra stigit till 62 TWh. Kärnkraftsavvecklingen kommer att ställa stora krav på ökad användning av andra energislag än kärnenergi. Detta får dock inte medföra att oljeberoendet återigen ökar. Ett av skälen för detta är den negativa miljöpåverkan som skulle bli följden av ett ökat oljeberoende. Jag vill därför redan nu framhålla att de alternativa energislagen kommer att ha en viktig roll vid omställningen av energisystemet. En utveckling som innebär att oljeberoendet ökar igen till följd av framtida mycket låga oljepriser är inte acceptabel. Detta var ett av skälen till att regeringen tidigare i år föreslog en höjning av oljeskatten. När skattehöj ningen träder i kraft den 1 januari 1987 blir de rörliga värmeproduktionskost — Prot. 1986/87:14 naderna vid eldning av inhemska bränslen i flertalet fall fullt jämförbaramed 23 oktober 1986 kostnaderna för oljeeldning. Vi har dessutom under den allra senaste tiden ER Om användningen av kunnat notera en viss ökning av oljepriset.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

Fru talman! Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att inskärpa betydelsen av den långsiktiga satsningen bort från olja och till inhemska alternativ — däribland den skattehöjning som nu träder i kraft inom några månader. Det har inte hörts några tongångar från något annat parti som innebär att man på den punkten skulle gå längre för att öka de inhemska bränslenas konkurrenskraft. Jag vill också säga vad jag har haft anledning att framhålla i andra 105 sammanhang, bl.a. vid energiverkets kommundag nyligen, nämligen att jag är besviken på många kommuner för att de vid den omvända oljekris som inträffade för några månader sedan plötsligt handlingsförlamades, därtill också lockades av den kampanj som fördes mot beslutet om kärnkraftsavveckling. I många kommuner verkar man ännu inte ha begripit att situationen redan är annorlunda och att den reaktion som fanns i vintras var en felaktig reaktion, som det gäller att så fort som möjligt komma bort ifrån. Jag är besviken på kommunerna och uppmanar dem att komma ihåg vad som är målsättningen.

Fru talman! Jag vill framhålla att kommunerna har fått helt entydiga besked om att vi skall komma bort från oljeberoendet och satsa på inhemska energislag. Den värdering som de har gjort under det här året — och som dess värre fortfarande lever kvar på en del håll — är en kortsiktig och felaktig värdering både av den verkliga situationen och av den energipolitik som de skall medverka i.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
Är miljöministern beredd att verka för att koncessionsnämnden för miljöskydd får pröva utbyggnaden av motorvägar och andra stora trafikleder och att ett första sådant objekt för koncessionsnämndsprövning blir den planerade motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla?
Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om jag är beredd att verka för att koncessionsnämnden för miljöskydd får pröva utbyggnaden av motorvä gar och andra stora trafikleder och att ett första sådant objekt för koncessionsnämndens prövning blir den planerade motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla. Vägtrafiken kan på många håll innebära allvarliga och svårangripbara miljöproblem. Jag vill därför framhålla att jag anser att det är mycket viktigt att en noggrann miljöprövning sker av nya vägar. Det är därvid särskilt viktigt att miljökonsekvenserna blir ordentligt belysta under vägprojekteringen på ett så tidigt stadium som möjligt. Miljökonsekvensbeskrivningar finns därför t.ex. för den diskuterade motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla och kommer att finnas för de alternativa Öresundsförbindelser som nu diskuteras. Frågan om vägar skall tillståndsprövas enligt miljöskyddslagen har behandlats av riksdagen vid flera tillfällen, senast år 1974. Då uttalade riksdagen att starka skäl förelåg att tillståndsplikt infördes för bl.a. vägar. Med anledning härav fick miljöskyddsutredningen, som tillsattes år 1976, i uppdrag att utreda frågan. Miljöskyddsutredningen har i sitt slutbetänkande Bättre miljöskydd II tagit upp frågan om miljöskyddsprövning av vägar. Utredningen har föreslagit att den nuvarande prövningsordningen enligt väglagen kompletteras med möjligheter till obligatorisk prövning enligt miljöskyddslagen. Betänkandet har remissbehandlats. Lagstiftningsfrågan bereds nu inom regeringskansliet. Innan denna beredning har slutförts kan jag inte redovisa regeringens ställningstagande till frågan i vilken ordning som prövningen när det gäller vägar skall ske.
Fru talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Svaret går i alla fall delvis i positiv anda. Det kan hända att vi får den prövningsmodell som jag efterlyser i en framtid. I så fall är det för sent för den aktuella vägsträckan mellan Stenungsund och Uddevalla. Det är beklagligt, « för här skall dras en motorväg som går genom ett av de områden i Sverige som är hårdast drabbade av skogsskador och skogsdöd till följd av försurningen. Kväveoxiderna spelar en nyckelroll i försurningsskador och skogsdöd. Av dagens svenska utsläpp på ca 350 000 ton kväveoxider per år kommer drygt två tredjedelar från trafiken. Motorvägarna i sig genererar en ökad biltrafik och därmed ökat utsläpp. De höga hastigheter som bilarna håller på motorvägarna leder också till ökade utsläpp. Utsläppen av kväveoxider ökar med ungefär 30 90 om hastigheten höjs från 90 km tim. Vad vi behöver i denna region för att klara den besvärliga försurningssituationen är att kväveoxidutsläppen minskar och inte ökar. Birgitta Dahl har i olika sammanhang nyligen uttalat sig i kritiska ordalag om Scandinavian Link. De uttalandena har jag uppskattat väldigt mycket. Men denna motorvägsdel som vi nu diskuterar är en första etapp i Scandinavian Link. Det gäller att gå från ord till handling och försöka att leva upp till de uttalanden som man gjort. Jag beklagar, fru talman, att Birgitta Dahl inte är beredd att se till att koncessionsnämnden för miljöskydd, som är den främsta expertmyndighet Prot. 1986/87:14 som vi har på detta område, får möjlighet att pröva miljökonsekvenserna av 23 oktober 1986 denna motorväg.
Fru talman! För det första vill jag en gång för alla avliva den egendomliga vanföreställningen att frågan om motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla skulle utgöra den första etappen i Scandinavian Link. Den vägen lever sitt eget liv. Det innebär inte något föregripande av andra beslut. Regeringens och myndigheternas ställningstaganden i denna fråga görs på självständig grund och inte på initiativ av några utomstående. För det andra prövar vi vilken lagstiftning som bäst kan tillgodose miljökraven. Den prövningen är inte färdig. Därför har vi för det tredje sett till att de här frågorna genom miljökonsekvensbeskrivningar ändå skall bevakas vid ställningstaganden som kanske måste göras innan vi får den nya lagstiftningen. Det tycker jag Elving Andersson borde ta som ett positivt besked. Det betyder att regeringen har eftersträvat att i det här läget, medan vi väntar på ställningstaganden till lagstiftningen, verkligen tillgodose miljökraven.
Fru talman! Jag tackar Birgitta Dahl för de kompletterande synpunkterna. Huruvida den aktuella motorvägsdelen är en del av Scandinavian Link eller inte kan vi i och för sig tvista om. Men påverkan på miljön, oavsett om det är en självständig motorväg eller en del av Scandinavian Link, blir densamma — motorväg som motorväg. Därför behövs en kritisk miljöprövning. Det är riktigt att det görs miljökonsekvensbeskrivningar. Men det är väldigt intressant att se vad dessa miljökonsekvensbeskrivningar för just denna motorväg innehåller och jämföra dem med de resultat som andra forskare har kommit fram till. Det finns forskare bl.a. vid Chalmers tekniska högskola som gjort studier på detta område och kommit fram till helt andra resultat när det gäller motorvägens påverkan på miljö än vad man gjort i vägverkets miljökonsekvensbeskrivningar. Det är just därför att olika experter kommit fram till olika ståndpunkter som det vore viktigt att låta vår främsta myndighet på detta område få säga sitt i saken.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en bilbro över Öresund inte blir aktualiserad. Bakgrunden till frågan är en uppgift i Skånska Dagbladet den 19 oktober 1986 om ett uttalande jag skulle ha gjort vid ett seminarium på Bommersvik. Jag vill först ange att referatet i Skånska Dagbladet inte ger en korrekt bild av vad jag sade. Sakförhållandet är det att förhandlingar mellan Danmark 108 och Sverige sedan åtskilliga år förts om fasta förbindelser över Öresund. I detta sammanhang har olika alternativ för sådana förbindelser diskuterats. Härvid har också de olika alternativens miljökonsekvenser varit föremål för prövning. Inom regeringen sker nu åter en sådan översyn av miljöfrågorna, bl.a. beroende på att nya alternativ kommit upp till övervägande. Vid denna översyn är det viktigt att miljöfrågorna prövas noga och att t.ex. fördelarna från miljösynpunkt med tunga transporter på spår vägs in. Eftersom dessa frågor ingår i den pågående översynen inom regeringskansliet och inom berörda myndigheter finns det inte anledning för mig att nu göra något uttalande om i vilken omfattning eller på vilket sätt miljökonsekvenserna kan påverka det slutliga valet av förbindelser över Öresund.
Fru talman! Det är förvånansvärt men kanske betecknande att centerns flaggskepp Skånska Dagbladet i frågan om förbindelser över Öresund inte sysslar med sanningen i första hand. Den aktuella uppgiften är enligt statsrådet inte riktig. Det är positivt att få det beskedet. Det är min bestämda uppfattning att vi sedan lång tid tillbaka har varit överens om att vi skall satsa på förbindelser mellan Danmark och Sverige över Öresund. Vi hörde det senast i talet den 7 oktober av statsministern. Men jag är ändå något förvånad och skulle vilja att statsrådet konkretiserade sig. Hon säger i svaret att ”nya alternativ kommit upp”. Vad är det för nya alternativ, utöver de gamla välkända om att vi vill ha en biloch järnvägsbro mellan Danmark och Skåne? Det skulle vara positivt om statsrådet här kunde utveckla sina synpunkter ytterligare på detta.
Fru talman! Jag skall inte gå in på detaljerna i de tekniska lösningarna. Dessa anser jag och regeringen vara underordnade målet att vi skall finna en god lösning för förbindelsen mellan Sverige och kontinenten, och med god menar jag att den skall uppfylla kraven på såväl bra trafik som bra miljö. Det förs nu mycket intressanta diskussioner om olika sätt att lösa detta ur teknisk synpunkt. Det är många nya uppslag som kommit fram på senare tid från både svenskt och danskt håll. Det gäller olika sätt att utforma en broförbindelse men också frågan om en tunnelförbindelse. Vad som också kommit i blickpunkten är den strategiska betydelse det har hur man löser frågan om de tunga varutransporterna, för att motverka miljöproblemen. Jag vill till slut understryka att vi har ett utomordentligt gott samarbete enligt de riktlinjer som angavs i regeringsdeklarationen mellan dem av oss som har ansvaret för miljöfrågorna och dem som har ansvar för trafikfrågorna kring lösningen av problem av den här karaktären. Det är det som jag velat understryka nu, liksom på Bommersvik.
Fru talman! Jag tackar för detta klarläggande. Vi kan alltså konstatera att statsrådet och hennes kolleger fortfarande kommer att satsa på att vi snabbt skall få en förbindelse mellan Danmark och Skåne.

Fru talman! Hans Dau har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av följderna av satta gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel. Arne Andersson i Ljung har frågat mig om vilket bedömningsunderlag som låg till grund för bestämningen av gränsvärdet och hur det gick till när gränsvärdet bestämdes. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis slå fast att det av statens livsmedelsverk tillämpade riktvärdet för saluhållande av livsmedel inte är ett gränsvärde som anger vad som är farligt eller ofarligt. Jag vill också i detta sammanhang framhålla att det inte är jag eller regeringen som fastställt riktvärdet. Det är en fråga för statens strålskyddsinstitut och livsmedelsverket. Världshälsoorganisationen har ansett att ett rimligt mål på lång sikt är att den årliga stråldosen från livsmedel, genomsnittligt för flera år, för de människor som bor i de mest utsatta områdena inte bör överstiga I mSv och att den inget år bör överstiga 5 mSv. Mot bl.a. den bakgrunden har statens strålskyddsinstitut och statens livsmedelsverk ansett att ett riktvärde på 300 Bq cesium-137 per kg bör tillämpas. Regeringens och myndigheternas gemensamma ambition är att omsorgen om människors hälsa och säkerhet skall sättas före allt annat samt att konsumenterna i alla situationer skall kunna erbjudas högvärdiga livsmedel. Det av strålskyddsinstitutet rekommenderade och av livsmedelsverket tillämpade riktvärdet uppfyller detta krav. Regeringen är väl medveten om de stora problem som uppstått för de renskötande samerna med anledning av Tjernobylolyckan. Bevarandet och utvecklandet av den samiska kulturen är en angelägen uppgift. Den utgångspunkten har varit vägledande för de insatser från samhällets sida som vidtagits för samerna med anledning av reaktorolyckan i Tjernobyl. Regeringen utfärdade i juni 1986 förordning om ersättning till jordbruks-, trädgårdsoch renskötselföretag för merkostnader och inkomstbortfall på grund av radioaktivt nedfall. Livsmedelsverket och lantbruksstyrelsen har efter samråd med Svenska samernas riksförbund beslutat bl.a. att renägare skall få ersättning motsvarande marknadspriset från slakteriföretagen enligt gängse rutiner för samtliga slaktade renar. Renförsöksavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver försöksverksamhet med tillskottsoch helutfodring av ren för att se om det finns möjlighet att genom utfodring nedbringa cesiumhalten hos renarna. Som framgår av regeringens proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m.m. med anledning av Tjernobylolyckan har regeringen utfört en rad åtgärder för att motverka och lindra effekterna av det radioaktiva nedfallet. Självfallet följer regeringen med största noggrannhet den fortsatta utvecklingen för att vid behov kunna vidta alla åtgärder som krävs.

Fru talman! Jag får tacka Birgitta Dahl för svaret, även om jag inte tycker att det på något vis var till fyllest. Anledningen till min fråga är att samerna uppfattar sig ha fått en väldigt dålig information, kanske framför allt om vad som kommer att hända i framtiden; nästa år, om fem år, om tio år. Den proposition som Birgitta Dahl hänvisade till, vissa åtgärder m.m. med anledning av Tjernobylolyckan, tar ju inte heller upp dessa långsiktiga aspekter. Man redovisar i propositionen ett mycket kortsiktigt perspektiv. Oron hos samerna över renskötselns framtid är mycket stor. Det finns faktiskt samer som säger att socialdemokraterna nu har fått chansen att eliminera rennäringen och samernas urgamla livsstil. Man känner alltså ett hot. Även om jag inte vill tro att det är så, visar de uttryck man använder på allvaret och våndan hos samerna. De är bevis på att man känner sin gamla näring och sin livsstil hotade. Dessutom är dessa gränsvärden mycket låga, internationellt sett exceptionellt låga. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till Birgitta Dahl: Kommer statsrådet att ta initiativ till en höjning av gränsvärdena mot internationellt vedertagna värden? Får vi inom en mycket snar framtid något besked om vad som kommer att hända nästa år och längre fram? Man kan ju inte fortsätta att bedriva en renskötsel där allt kött går till djurföda eller grävs ned, vilket kanske blir resultatet.

Fru talman! Tack för svaret på min fråga. Jag vill liksom Hans Dau säga att svaret knappast fyller rimligt ställda krav på upplysning och information. Det är helt enkelt ett övervältrande av ansvaret från fru Dahls sida på strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket. Även om svaret är otillfredsställande för mig så är det en kolossalt intressant läsning för fru Dahls informationssekreterare Lars Ilshammar, som för en och en halv vecka sedan uttalade sig i Svenska Dagbladet om detta spörsmål. Han sade då att det egentligen var energioch miljöministern Birgitta Dahl själv som fastställde riktvärdet för cesium i livsmedel till 300 Bq. Det framgår vidare av samma artikel att strålskyddsinstitutets generaldirektör Gunnar Bengtsson för energiministern hade redovisat två alternativ tilllämpliga gränsvärden, varav fru Dahl hade valt alternativet med det lägsta värdet, dvs. 300 Bq, varefter SSI fastställde detta. Det framgår också, vilket kanske inte är lika intressant i sammanhanget, att fru Dahl därmed tog ställning till att detta skulle kosta en hel del pengar, även om man då sannolikt inte anade att det handlade om så stora belopp som det verkligen gör. Här gäller det kanske ändå inte pengar — vad det gäller är att folket i en hel landsända har lidit skada på grund av att man satt ett internationellt sett exceptionellt lågt gränsvärde. Jägare, fiskare, svampoch bärplockare har fått lida — för att inte tala om hela folkgruppen samerna, som sannolikt får utstå ett psykiskt lidande, orsakat av ett icke sakligt betingat gränsvärde. Det var detta frågan gällde — inte om hur man kunde skyffla över det eventuella ansvar som kvarstår. Jag instämmer i Hans Daus fråga: Avser Birgitta Dahl att ta något initiativ för att möjligen rätta till den ekonomiska skadan? Den psykiska skadan är redan skedd.
Fru talman! I sin fråga säger Arne Andersson i Ljung: Är tidningsuppgifterna sanna, dvs. att jag skulle ha fastställt gränsvärdena? Är detta ett flagrant fall av ministerstyre? Nu uppmanar han mig, liksom den andre frågeställaren gör, att utöva ministerstyre. Det är inkonsekvent. Vidare är de uppgifter Arne Andersson framför felaktiga. Det är inte min informationssekreterare som är citerad i Svenska Dagbladet, utan det är informationschefen på strålskyddsinstitutet som där kommer med fullständigt felaktiga påståenden. Jag skall till kammarens protokoll beskriva precis hur det gick till den 2 maj, när dessa riktvärden fastställdes. Jag fick en redovisning av Gunnar Bengtsson om vilka tänkbara möjligheter det fanns att ta ställning till. De internationella rekommendationerna rör sig inom vida marginaler. Efter ett samtal med statsministern fick Gunnar Bengtsson riktlinjer till grund för de ställningstaganden som strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket skulle göra, nämligen riktlinjerna att sätta omsorgen om människors hälsa och säkerhet och förutsättningarna för att vi skulle få goda livsmedel före kortsiktiga ekonomiska hänsyn, även om det skulle kosta. På den grunden har strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket, precis som det skall gå till, självständigt tagit ställning. På den grunden överväger man nu också om det är befogat eller inte att en ändring skall ske. Jag utövar inte ministerstyre vare sig i den här frågan eller i någon annan. Dessutom ...
Jag får erinra om de debattregler som gäller. Repliktiden är endast en minut.

Fru talman! Jag kan självfallet inte ha någonting att invända mot att människors hälsa och välbefinnande varit avgörande för statsrådets engagemang i denna fråga. Men om denna omsorg har tagit sig det något makabra uttrycket att ett psykiskt lidande har tillfogats en hel landsända och en hel folkgrupp, ett lidande alldeles i onödan, på grund av ett exceptionellt lågt satt gränsvärde, så har denna ambition gränslöst misslyckats, och då finns det anledning att för den skull rätta till detta. Jag vågar påstå att gränsvärdet är lågt, med hänvisning till vad man har i Norge och Finland — för att inte tala om Amerikas Förenta stater, där det är 2800 Bq; vi kan ju hålla oss till våra grannländer, som ligger på hälften av den nivån. Vad har varit motivet?
Fru talman! Efter vad jag kan förstå av Birgitta Dahls svar kommer hon inte att ta några initiativ till förändring. Jag vidhåller dock min tidigare fråga: När kan vi få besked om en långsiktigare planering för att stilla samernas oro och för att trygga deras fortsatta bedrivande av renskötsel i de aktuella områdena? På längre sikt kan man ju inte fortsätta att betala ut ersättning för renar som grävs ner, utan man måste komma med något mer konstruktivt. Min fråga var alltså: När kan vi få ett sådant svar? Det är ju i allra högsta grad brådskande.
Fru talman! För det första vill jag framhålla att strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket arbetar med frågan, om en ändring är motiverad eller inte. Skälen till att sätta gränsvärdet särskilt lågt i Sverige i inledningsskedet var dels att vi drabbades värre än våra grannländer, dels att man inte visste hur lång tid den här situationen skulle vara, och både själva värdet och den tid man utsätts för strålningen påverkar bedömningen. För det andra: Skälet till att vi i propositionen inte låser oss vad gäller åtagandena är att vi vill hålla famnen öppen för att vidta de åtgärder som behövs för att klara samerna igenom krisen. Deras situation klarar man inte genom att höja gränsvärdet. Det kräver insatser av helt annan omfattning och karaktär, som vi är beredda att vidta. Bengt Göransson, Mats Hellström och jag kommer att träffa företrädare för samerna inom kort för att diskutera dessa frågor, och det sker en fortlöpande diskussion mellan regeringen och företrädare för samerna. Vi håller alltså alla möjligheter öppna och gör allt vad som behövs i den här situationen.

Fru talman! Vid stickprov som tagits under en 20-årsperiod har det konstaterats att cesiumhalten i svenskt renkött har sjunkit från 2 000-3 000 Bq till några hundra då olyckan hände. Med andra ord har vi i Sverige ätit sådant renkött under lång tid, sannolikt utan att lida allvarlig skada. Detta tycker jag att statsrådet har försummat att ta hänsyn till. Följaktligen drar jag den slutsatsen att om det var människors hälsa som dikterade beslutet — och jag har ingen anledning att ifrågasätta den saken — har beslutet ändå fattats såsom om hela den svenska befolkningen dels bodde i radonhus, dels arbetade på en röntgenmottagning. Då skulle man nämligen kunna tänka sig att hela populationen behövde vara så här aktsam med intaget. Enligt Gunnar Bengtsson är det trots allt så att 20 000 Bq inte precis skulle utgöra någon allvarlig fara. Såvitt jag kan förstå uttrycker han en viss besvikelse över att han inte blir erbjuden en älg som håller 1 500 Bq, för den skulle han tacka för.
Fru talman! Jag tycker att jag har större anledning att tacka statsrådet Dahl för hennes senaste inlägg. Där gör hon nämligen klart att regeringen avser att vidta åtgärder. Det var en sådan förklaring jag var ute efter. Det är synd att man har blandat ihop två svar i en så här allvarlig fråga, eftersom repliktiden då blir kortare. Jag hoppas bara att Birgitta Dahl kan komma fram med förslagen snart. Som jag sade tidigare är det en mycket allvarlig fråga för de berörda i mitt län och i övriga Norrlandslän. Framför allt är det angeläget att kunna vederlägga sådana tankar som att man är ute efter att helt enkelt utplåna en hel näring. Jag hoppas att regeringen kan komma med sådana förslag att dessa misstankar försvinner mycket snart.

Fru talman! Margareta Mörck har frågat mig vilka åtgärder som är aktuella med anledning av den försämrade föroreningssituationen i vattnet utmed Hallands och Skånes kuster. Den svenska regeringen är oroad över miljösituationen i våra havsområden. Föroreningssituationen har påtagligt förvärrats trots omfattande vattenvårdsåtgärder och internationella överenskommelser om begränsningar av utsläpp. De senaste veckornas rapporter från Kattegatt understryker situationens allvar. Regeringen beslutade i augusti i år att inrätta en särskild aktionsgrupp mot havsföroreningar. Gruppen skall ta fram en aktionsplan med förslag till konkreta åtgärder för att komma till rätta med föroreningen av haven. Gruppen skall arbeta snabbt. Förslag till åtgärder förväntas våren 1987. Beträffande Laholmsbukten kan nämnas att regeringen i maj i år förklarade bukten och delar av dess tillrinningsområde som s.k. särskilt föroreningskänsligt område enligt miljöskyddslagen. Länsstyrelserna i Kristianstads och Hallands län fick då i uppdrag att till regeringen lämna förslag till särskilda åtgärder inom området. Länsstyrelsernas förslag kom för två dagar sedan in till regeringskansliet och kommer nu att skyndsamt beredas. Av vad jag här redovisat framgår att intensiva insatser nu görs för att få fram underlag för beslut om nödvändiga åtgärder. Det är uppenbart att vi på olika sätt måste fortsätta att minska föroreningsutsläppen till våra havsområden. Om vi skall nå framgång, krävs emellertid att också andra länder minskar sina utsläpp. Jag vill i detta sammanhang informera om att de nordiska ländernas miljöministrar behandlade havsföroreningsproblemen vid ett möte i går i Oslo. Enighet rådde därvid om situationens allvar och om behovet av insatser. På svenskt initiativ fattades också beslut om att de nordiska länderna nu gemensamt på olika sätt skall söka intensifiera det internationella samarbetet för att minska föroreningsutsläppen till haven.

Fru talman! Jag tackar miljöminister Birgitta Dahl för svaret, som är positivt, och det kan behövas. En tyst smygande men total naturkatastrof, ja, så beskriver man i en tidning det som just nu händer i Kattegatt. För ett par veckor sedan fick några danska fiskare upp en mängd döda eller missfärgade havskräftor i sina trålar. Fiskare på svenska sidan klagade över att de inte får upp någon fisk alls. Havsforskare från resp. land tar vattenoch bottenprover kontinuerligt. Senast i dag redovisas resultat från prover som visar på en utbredd syrebrist. På mer än tjugofem meters djup är vattnet ytterst syrefattigt, och det gäller inom ett stort område mellan Hallands, Själlands och Jyllands kuster. Tidigare har syrebristen mest uppträtt i Laholmsbukten och Skälderviken samt en bit in i Östersjön. Hanöbukten t.ex. är hårt drabbad. Syrebristen medför att bottendjuren kvävs till döds och att fiskarna drivs i väg till friskare vatten. Det är en katastrofal utveckling att nu också det öppna havet visar sig vara så förorenat. Kattegatt har ju, eller har haft, det friska vatten som varit räddningen för havsvikarna och även för Östersjön — om än tillfälligt. Vad fiskare och miljövänner nu mest av allt önskar sig är en rejäl höststorm som kan röra om i vattnet och rädda fisklivet. Men vad händer på längre sikt? Diskussionerna med länderna runt Nordsjön måste intensifieras. Jag säger detta, trots att man redan är på god vägi det avseendet. Danmarks rening av utsläppen är långt ifrån acceptabel. Det är bra att Laholmsbukten har fått särskilt skydd. Men förhållandena är lika svåra i Skälderviken och Hanöbukten. Vem har ansvaret för problemen där? Är det länsstyrelserna eller är det naturvårdsverket?
Fru talman! Det torde ha framgått av mitt förra inlägg hur allvarligt regeringen ser på dessa frågor. Jag har haft anledning att under de senaste månaderna och veckorna föra intensiva samtal med mina kolleger i Norge, Danmark, Polen och Finland, och jag har då framfört de svenska kraven. Norge har med anledning därav åtagit sig att fram till 1990 genomföra ett mycket ambitiöst program för att rena utsläppen i Idefjorden och Glomma, och det är en framgång. Jag väntar nu på motsvarande åtaganden från de andra länderna, samtidigt som Sverige självfallet skall föregå med gott exempel — det är därför som aktionsplanen skall tas fram. Som ett led i detta arbete är både naturvårdsverket och länsstyrelserna i färd med att upprätta regionala och länsvisa planer. Jag har kallat in samtliga länsstyrelser till en genomgång av dessa frågor i januari. Slutligen har regeringen begärt att Östersjökommissionens sammanträde 1988 skall hållas på ministernivå, för att få fart på utvecklingen i länderna runt Östersjön.
Fru talman! De initiativ som har tagits på svensk statlig och på nordisk nivå är mycket bra och nödvändiga. Men det är lika viktigt att länens naturvårdsenheter får resurser för att kunna utföra sitt arbete — i dag klagar en del länsstyrelser över att de inte har tillräckligt med personal. Såvitt jag förstår är det tillfälliga förstärkningar som behövs för att klara just kustprojekten och för att upprätta åtgärdsplanerna. Det är ändå länsstyrelserna som har kännedom om de lokala förhållandena och som kan påverka kommunerna att arbeta aktivt.
Fru talman! De uppdrag som har givits är också en signal till länsstyrelserna, och de vet att de just nu skall prioritera dessa insatser i kustlänen. De som har givits direkta ålägganden när det gäller Laholmsbukten har också fått särskilda resurser.
Fru talman! Det stämmer när det gäller Laholmsbukten, men som jag påpekade i mitt anförande är problemen lika stora i Skälderviken och Hanöbukten — föroreningarna är precis lika svåra och utbredda där. Just Kristianstads län, som är mitt hemlän, skulle behöva extra stöd för att klara åtgärdsprogrammen.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att se till att gällande avtal om civil trafikflygarutbildning fullföljs. Den bristande tillgången på flyglärare och instruktörer har begränsat utbildningskapaciteten avsevärt vid trafikflygarhögskolan, TFHS. Det står samtidigt helt klart att de civila flygbolagen har ett stort ansvar för detta. Utbildningen vid TFHS bedrivs för närvarande i en omfattning som är helt otillräcklig i förhållande till behovet. För att på ett konstruktivt sätt angripa det primära problemet — nämligen pilotbristen — har regeringen med riksdagens godkännande beslutat att som ett komplement införa en möjlighet till statsbidrag också för privat utbildning. Beträffande samarbetsavtalet vill jag uttala att det naturligtvis är ett grundläggande krav att ingångna avtal följs. Jag är däremot inte beredd att i dag gå in på vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för att klara pilotbristen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Den stora bristen totalt sett på utbildade piloter och de civila flygbolagens generösa erbjudanden till flygvapnets piloter åstadkom den stora pilotbristen i vårt land. Detta ledde fram till beslutet om trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed. Av det då tecknade avtalet mellan staten och flygbolaget SAS, som godkändes av regeringen, framgick hur lärarrekryteringen skulle ske. Det är lärarsituationen som nu har skapat problem vid trafikflygarhögskolan. Det kommer att finnas ett fortsatt stort behov av piloter även i framtiden. — Prot. 1986/87:14 Bara SAS redovisar ett behov av 585 piloter under åren 1986-1991, dvs. de 23 oktober 1986 närmaste fem åren. En stor del av dessa kommer att hämtas från Sverige. Därutöver skall alla andra flygbolag som bedriver inrikes flygtrafik i vårt land täcka sina behov av piloter. Därför får inte pilotutbildningen fördröjas. Och det finns bara en skola i Sverige. Av svaret framgår egentligen bara redan kända fakta, exempelvis att statsbidrag också kan utgå till privat utbildning, en fråga som har förelagts riksdagen. Men statsrådet är inte beredd att gå in på vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för att man skall kunna klara utbildningssituationen på trafikflygarhögskolan. Jag tycker att detta är ett utomordentligt dåligt svar. Vad kommer att hända med flygskolan i Ljungbyhed? Vilket besked har statsrådet att ge till de 30 elever som skall — eller kanske jag skall säga skulle — påbörja sin utbildning i januari 1987?
Fru talman! Vi har inte några medel för att kommendera instruktörer till den här utbildningsverksamheten. Det är självklart att regeringen är lika bekymrad som Wiggo Komstedt över att de parter som har varit involverade i de här diskussionerna inte ställer upp. Men det hjälper inte att vi är bekymrade! Den möjlighet vi hittills har haft är att släppa fram andra alternativa utbildningar. Beslutet om det har nyligen fattats, och vi får se om det ger något resultat. Men vi kan inte kommendera dit instruktörer!

Fru talman! Jag vill bara erinra om det avtal som gäller, statsrådet. Min fråga avser om statsrådet inte är beredd att vidta åtgärder för att se till att ingångna avtal hålls. Det är inte fråga om kommendering utan om att det avtal som har upprättats mellan staten och SAS skall fullföljas. Om man inte har någon möjlighet att se till att få lärarbehovet på Ljungbyhed täckt, har man träffat ett mycket dåligt avtal. Alternativet till utbildning är att ta piloter utifrån. Den kategorin av yrkesmän lär vara dyrare än t.o.m. de svenska piloterna. Det kostar mer att avlöna en pilot utomlands än det kostar i Sverige. Därtill kommer att de naturligtvis inte kommer att vilja flytta till Sverige med hänsyn till vårt skattesystem. Detta gör att vi kommer att tappa en stor grupp välutbildade piloter och därmed inkomsttagare. Det är ingen bra situation. Jag är fortfarande intresserad av vad som kommer att hända med skolan i Ljungbyhed. Det är ett problem, inte bara för flygarutbildningen utan också för sysselsättningen i Klippans kommun och regionen i övrigt.

Fru talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa konkurrens på lika villkor när det gäller kontorsväxlar. Ett skäl för televerkets monopol på abonnentväxlar är att dessa utrustningar har en nära anknytning till telenätets funktion. Avgränsningen av televerkets monopol måste självfallet ständigt anpassas till den tekniska utvecklingen. Det är dock inte aktuellt att nu föreslå riksdagen någon omprövning av det ställningstagande som riksdagen gjorde i våras.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det råder uppenbarligen en stor oro inom Ericssonkoncernen när det gäller konkurrenssnedvridningen på den svenska marknaden. Denna oro delas av företagsledningen och av verkstadsklubben på Ericssons företag i Karlskrona. Televerkets monopolskydd får till följd att Ericsson har stora svårigheter att komma in på den svenska marknaden. Det visar sig att Ericssons internationellt framgångsrika kontorsväxel MD 110, som tillverkasi Karlskrona, endast har en marknad i Sverige på ca 25 96. Företaget kan inte direkt påverka den inhemska marknaden på grund av monopolet. Rent principiellt måste det, enligt min mening, vara helt självklart att konkurrensneutralitet skall råda. Det känns säkert inget vidare att delta i en produktion när den vara man är med om att producera inte får konkurrera på lika villkor på den svenska marknaden. Yrkesskicklighet, effektivitet, kreativitet m.m., som i allmänhet är viktiga inslag i konkurrensen, kan med hänsyn till konkurrenssnedvridningen inte utnyttjas som konkurrensmedel. Ericsson har 300 anställda i den fabrik i Karlskrona som tillverkar kontorsväxlar. Varför vill inte kommunikationsministern bidra till att öka deras anställningsskydd genom att ge dem chansen att med sin yrkesskicklighet och effektivitet på lika villkor få konkurrera på den svenska marknaden?

Fru talman! Det finns på flera områden ett visst samarbete mellan televerket och Ericsson, och televerket upphandlar även den här typen av växlar från Ericsson. Om man nu skulle öppna marknaden på det sätt som Karl-Gösta Svenson är ute efter innebär det inte någon genomgripande förändring ur konkurrenssynpunkt. Det blir två leverantörer på marknaden i stället för — i vissa fall — en. Ett uppbrytande av monopolet i det avseendet skulle inte innebära någon avgörande förändring jämfört med de förhållanden som råder nu.
Fru talman! För Ericsson och de anställda där skulle det ha stor betydelse om de fick konkurrera på lika villkor. Televerket licenstillverkar visserligen en kanadensisk växel som man starkt konkurrerar med i detta fall och i första hand levererar på den svenska marknaden. En fri konkurrens skulle ha stor betydelse för anställningsskyddet hos de anställda inom Ericssonkoncernen i Karlskrona. Det är Ericssonkoncernen som tillverkar just växeln MD 110.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat justitieministern vilka åtgärder han ämnar vidtaga i fråga om kollektiva hemförsäkringar. Bakgrunden är att det enligt Sten Andersson kan hävdas att anslutningsförfarandet i vissa fall kan strida mot marknadsföringslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det ankommer på konsumentverket och KO och i sista hand marknadsdomstolen att pröva i vad mån marknadsföringslagen i ett visst fall är tillämplig och om det finns anledning att ingripa med stöd av lagen. Några åtgärder från min sida är inte aktuella.

Fru talman! För att det inte skall råda några missförstånd vill jag deklarera att jag inte har någonting emot att Folksam eller andra företag tecknar försäkringar om det föregås av ett normalt och sunt anbudsförfarande. Folksams försäkring blev först stoppad, men bolaget fick sedan tillstånd från regeringen att teckna kollektiva försäkringar under förutsättning att den som inte ville ha försäkringen skulle få möjlighet att reservera sig. Det är det som är problemet och det som strider mot gällande lagstiftning. Det är nämligen den som inte vill ha försäkringen som tvingas skicka in en reservation. Det strider uppenbart mot olika domar i marknadsdomstolen. Där har sagts att man inte genom passivitet skall bli tvingad att köpa någonting. Det är exakt vad som sker med Folksams kollektiva hemförsäkringar. Partier, fackföreningar och säkert också försäkringsbolag kan ha problem med informationen. Risken är uppenbar att den människa som t.ex. har en hemförsäkring hos Skandia och som inte uppfattar informationen blir automatiskt dubbelförsäkrad. Det normala borde vara, fru talman, att den som vill ha försäkringen skickar in en anmälan och talar om att han accepterar villkoren. På det sättet skulle vi slippa alla former av dubbelförsäkringar. Det är förvånansvärt att statsrådet här kan stå och säga — han känner säkert till Folksams marknadsföringsmetoder — att han inte avser att vidta några åtgärder utan vill avvakta konsumentverkets och i sista hand marknadsdomstolens prövning. Statsrådets parti har dock gett Folksam godkännande för den här marknadsföringsformen, och när man då kan misstänka att marknadsföringsformen strider mot gällande lagstiftning, så tycker jag att statsrådet borde ta ett samtal med Folksam.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö har alldeles fel när han påstår att något parti har gett Folksam tillstånd att teckna försäkringar med någon motpart eller något fackförbund. Vad regeringen har gjort är att den i sitt beslut i våras förklarade att det inte finns något generellt hinder mot gruppförsäkringar med reservationsrätt. Det tillståndet gällde givetvis alla försäkringsbolag som verkar på detta område. Självfallet åligger det som alltid berörda myndigheter — det gäller försäkringsinspektionen, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentverket — att följa utvecklingen och se till att de försäkringar som tecknas står i överensstämmelse med de principer som gäller vid utformningen av försäkringar, för marknadsföringen av försäkringar när de riktar sig till konsumenter osv. Jag har tilltro till att myndigheterna sköter sina uppgifter i dessa hänseenden. Men det är inte regeringen som skall sköta uppgifterna.
Fru talman! Det är ganska ointressant vem som har gett vilket tillstånd. Det gäller vilken uppfattning som har spritts ut över landet. I många tidningar har det stått och i många radiooch TV-intervjuer har det sagts att regeringen har gett Folksam tillstånd att teckna kollektiva hemförsäkringar. Folksams metoder strider uppenbarligen mot marknadsföringslagstiftningen. Hundratusentals människor berörs, och många av dem kommer att missa den här informationen och riskerar alltså att få dubbla hemförsäkringar, trots att de icke får dubbla ersättningar vid eventuell skada. Därför tycker jag att statsrådet borde vara litet mindre byråkratisk, lyfta telefonluren, ringa till Folksam och tala om för vederbörande att om ni använder den här metoden, så var snälla och ändra på den.

Fru talman! Avsikten med den aktuella skattefriheten för inkomster av vilt växande bär och svamp var bl.a. att stimulera till ökat tillvaratagande av ' dessa naturtillgångar. Beloppet 5 000 kr. bestämdes med hänsyn till att det skulle ge en stimulanseffekt utan att för den skull undanta mer betydande inkomster från beskattning. Någon skillnad har naturligt nog inte gjorts mellan personer bosatta i Sverige och personer bosatta utomlands. Skattefriheten gäller emellertid inte i fråga om den som är anställd och mott.ex. lön plockar bär och svamp. Den gäller inte heller om plockningen drivs i sådana former att rörelse föreligger. Om bäruppköpare avlönar personer från andra länder för att plocka bär och svamp i Sverige utan att inkomsterna redovisas så utgör det i första hand ett kontrollproblem. Detta problem är en sak för de myndigheter som har i uppgift att bedriva skattekontroll. Enligt vad jag har erfarit pågår en kartläggning av branschen genom skattemyndigheternas försorg. Jag ser därför för närvarande ingen anledning att vidta någon särskild åtgärd.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Vi har här i Sverige en mycket generös allemansrätt. Denna gör att många människor söker sig hit till oss, och därför har vi all anledning att värna om den. Men med en ”allemansrätt” följer också en ”allemansskyldighet” — och dessutom gäller det vanligt folkvett. I en interpellation har jag tagit upp frågan om information, vilken är mycket viktig, men den skall jag inte gå in på i detta sammanhang. En del av problemet betingas av skattereglerna. Vi är allihop skyldiga att betala skatt enligt de regler som är angivna och som finansministern här har redogjort för. Jag har ingenting emot de regler som gäller i detta sammanhang. Jag har själv arbetat för att 5 000 kr. skall vara skattefria, och jag tycker att denna regel är helt riktig. Men de hitresande har alldeles speciella förmåner, kan man säga. De åker hit och plockar under en mycket lång vistelse bär för mångdubbelt större belopp än denna summa, och detta gör de utan att betala skatt. Finansministern meddelar att dessa frågor skall klarläggas. Jag hoppas att detta verkligen görs. Det behöver bringas klarhet i detta problem, eftersom det ger upphov till stor irritation. Nuvarande situation kan inte vara tillfredsställande. Tack för svaret.

Herr talman! Det kan ofta vara svårt att avgöra om en viss verksamhet bedrivits i sådana yrkesmässiga former att den skall beskattas som rörelse. Uttryckliga lagregler om detta finns inte, utan bedömningen får ske mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är alltså en tillämpningsfråga och naturligtvis också en kontrollfråga. Jag har inte för avsikt att föreslå några särskilda regler för försäljning av fisk.

Herr talman! Jag tackar finansministern även för detta svar. Som jag påpekat i min fråga kan sportfiskare bedriva en omfattande försäljning av fisk utan att beskattas — och detta med riksskatteverkets goda minne. I tidningen Expressen den 30 juli står följande: ”Den som inte vill äta upp all fisk som fastnat på kroken kan sälja den. Skattefritt. Först när det blir fråga om en yrkesmässigt bedriven rörelse blir det skatt på intäkterna, säger Leif Saxén på riksskatteverket. Yrkesfiskarnas ekonomiska organisationer köper ibland fisk från sportfiskare. Det gör också fiskaffärer och restauranger.” Det betyder alltså att icke licensierade fiskare inte skulle behöva betala skatt. Detta är en orimlig konkurrenssituation, herr finansminister. Det är mycket oklart var gränserna skall dras. Men om man noggrant läser finansministerns svar, tolkar i varje fall jag det så, att slutsatsen blir att det måste ske en prövning från fall till fall. Vad jag kan förstå kan den artikel som fanns i Expressen därför inte vara riktig. Tack än en gång för svaret.
Herr talman! Birger Hagård har i anslutning till förslaget om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag frågat justitieministern om vid vilken procentsats gränsen går mellan indragning och konfiskation. Frågan har överlämnats till mig. Enligt det förslag som för närvarande är föremål för granskning i lagrådet skall en tillfällig förmögenhetsskatt tas ut på försäkringsbolagens förmögenhet. Skatten motsvarar cirka halva den obeskattade avkastning som de skattskyldiga kan beräknas erhålla under år 1987. Livförsäkringskapitalet är helt undantaget från förmögenhetsskatt. Mot den bakgrunden är det enligt min mening helt opåkallat att i samband med det nu aktuella skatteförslaget tala om konfiskation. Jag vill också tillägga att jag inte är beredd att föra en hypotetisk diskussion i ämnet på det sätt som görs i Birger Hagårds fråga.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

I Norstedts synonymbok Ord för ord heter det om indragning: inskränkning, reduktion, konfiskation. Ser man sedan i Svensk etymologisk ordbok av Hellquist, finner man där att konfiskera kommer av latinets confiscare — indraga till den kejserliga skattkammaren, fiscus. I Bra Böckers lexikon står det om konfiskation: tagande i beslag, indragning av enskild egendom till staten utan full ersättning. Det ligger nära till hands i det här sammanhanget att erinra om indragningsmakten, som verkade i början av 1800-talet. Det var en klausul i tryckfrihetsförordningen som 1812—1844 gjorde det möjligt för regeringen att utan motivering dra in periodiska skrifter som ansågs ”vådliga för allmän säkerhet”.

Herr talman! Lars Tobisson har ställt en fråga till statsministern i anslutning till förslaget om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar den samt Ingegerd Troedssons och Daniel Tarschys frågor i samma ämne i ett sammanhang. Till Daniel Tarschys och Lars Tobisson vill jag säga att regeringen inte överväger att föreslå någon ytterligare engångsskatt. Vad sedan beträffar Ingegerd Troedssons frågor vill jag först säga att den föreslagna skatten inte är motiverad av en nationell katastrofsituation. Det förhåller sig i själva verket så att skatten snarast är motiverad av att vi under de senaste fyra åren framgångsrikt lyckats ta oss ur en sådan situation och att en sektor — livförsäkringssektorn — som en följd av dessa våra gemensamma ansträngningar nått en aldrig tidigare känd lönsamhetsnivå. Mot den bakgrunden och med hänsyn till de skatteförmåner som ges livförsäkringssparandet anser jag det rättvist att livförsäkringskapitalet får lämna sitt bidrag till saneringen av landets ekonomi. Att skatten också medför en mera likformig fördelning av de bördor som läggs på medborgarna i en situation då alla krafter måste sättas in på att bringa ned statens budgetunderskott anser jag också uppenbart.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för det svar som vi sent omsider har fått. Grundläggande för västerländsk rättsuppfattning är likheten inför lagen. Lika skall behandlas lika. Enligt västerländsk rättstradition kan engångsskatter på förmögenheter bara tas ut i samband med nationella katastrofer. Det gällde för Sveriges del t.ex. vid Älvsborgs lösen, då Sverige måste betala enorma belopp till Danmark för att få behålla vår enda utpost mot västerhavet, och det gällde Danmark, Norge och Finland efter andra världskriget. Men i alla de här fallen gällde det att man tog ut skatterna så att de skulle drabba rättvist och likformigt. Inget av detta gäller regeringens planerade konfiskation av försäkringstagarnas pengar. Ingen, inte ens regeringen, kan gärna hävda att Sverige är utsatt för någon nationell katastrof, och det är rent absurt när finansministern i sitt svar låter påskina att regeringen har lyckats så bra med sin ekonomiska politik att man måste vidta extraordinära åtgärder. Ingen kan gärna hävda att pensionsspararna inte skulle ha bidragit till att förbättra statsfinanserna. De har ju tvärtom bidragit mer än de flesta andra genom tvånget att placera försäkringspremierna i statspapper till en ränta under marknadens. Detta måste väl ändå också finansministern medge. Ingen kan gärna hävda att den föreslagna skatten drabbar rättvist. En godtyckligt utvald grupp, nuvarande och blivande pensionärer med egen eller avtalad pensionsförsäkring, avhänds en betydande del av sitt försäkringssparande. Av dessa undantas de som har statliga avtalspensioner eller jobbar i de stora börsföretag som ordnar avtalspensionerna inom företagen. Finansministern måste väl ändå medge att det inte på något sätt innebär rättvisa. Genomförs regeringens förslag innebär det något av rättsstatens kapitulation för godtycke och maktfullkomlighet. Rädslan för nya övergrepp kommer att vara ständigt närvarande.

Herr talman! Min fråga var ställd till statsministern. Den gällde en formulering i hans tal vid LO-kongressen. Pensionsskatten betecknades där som ett utmärkt exempel på rättviseskapande fördelningspolitik. Finansministern har i sitt svar inte redovisat vilka andra indragningar som var med i jämförelsen när statsministern pekade ut pensionsskatten som ett utmärkt exempel. Jag har viss förståelse för det. Det är inte alltid lätt att blicka ini en annan människas tankevärld, inte ens en partibroders. Men det förhållandet att min fråga överlämnats till finansministern gör att vi för dagen får nöja oss med vetskapen att statsministern funderar på andra konfiskatoriska skatteingrepp för att åstadkomma vad han anser vara en rättvisare fördelning, även om nu inte finansministern nämnt och kanske inte heller vet vilka dessa kommande tänkbara indragningar är. Jag vill ändå be finansministern hälsa statsministern att det resonemang han förde i sitt tal på LO-kongressen om medborgarrätt belyser den djupa ideologiska klyfta som finns mellan er socialdemokrater och oss moderater. Medborgarrätt är för oss bl.a. den medborgerliga rättigheten att åtnjuta skydd för liv och egendom även gentemot staten. Vi kan inte godta en tolkning som innebär att staten får göra i princip vad som helst mot individen bara det sker med stöd av politiska majoritetsbeslut.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på Daniel Tarschys fråga, som han tyvärr inte kan ta emot själv. Finansministern svarar att han inte överväger någon ytterligare engångsskatt. Frågan är om han blir trodd. I fråga om omsättningsskatten på aktier gick bara en vecka mellan löfte och löftesbrott. I en morgontidning i dag redovisas en Sifo-undersökning om vad människor tror om denna pensionsskatt. Nära 70 96 tror att en liknande skatt kan komma fler gånger. Andelen är högre bland borgerliga väljare, inte helt oväntat, men även inom det socialistiska blocket är det nära hälften av de tillfrågade som tror att det kan hända igen. På frågan om det är rätt eller fel att ta ut en sådan här engångsskatt är det bara 15 90 som svarat att det är rätt. Bland de socialistiska väljarna är siffran något högre men gäller ändå bara var femte person. De personer som tror att denna engångsskatt eller någon liknande kan komma att upprepas fick tyvärr ytterligare underlag för denna uppfattning i förmiddagens debatt, där finansministern förklarade att en real avkastning på 3 96 var för hög för att kunna accepteras. Genom engångsskatten blev det i statsrådets räkneexempel 2,2 90 kvar i real avkastning. Det kunde tydligen accepteras. Därför frågar jag finansministern: Är det alldeles säkert att finansministern räknat rätt denna gång, eller kan det bli en lägre gräns än 2,2 96 för vad socialdemokratin anser acceptabelt eller när en engångsskatt skall tas ut på annat sparande?
Herr talman! Jag vet ju att moderater och folkpartister har som sin enda linje i opposition att angripa alla slag av skatter — och höjda skatter. Men det är uppenbart att då de verkligen tar i, då de talar om rättsstatens undergång, det är när kapitalet och egendomen drabbas. Under sin tid i regeringsställning genomförde de här båda partierna skattehöjningar — inga skattesänkningar — som vida översteg det som nu diskuteras. Man höjde moms, man höjde punktskatter, man skärpte en rad andra skatter. Men nu, när ett antal relativt privilegierade människors egendom berörs, då lösgörs hela det ideologiska adrenalinet, så att säga, och då är det rättsstatens undergång som frammanas. Herr talman! Låt mig försäkra att rättsstaten kommer att överleva även denna skatt. Den överlevde sex borgerliga regeringsår, och det var en väsentligt större prestation.

Herr talman! Finansministern talar om de bättre ställda. De som berörs är ju 4 miljoner människor. Och det står helt klart att skall de som har avtalsförsäkringar kunna få sina avtalspensioner garanterade, så krävs det en real avkastning på 3,5 20. Det kommer de inte att få med regeringens syn på det hela. Finansministern talar i sitt svar också om en mer likformig fördelning av bördor. Jag vill då fråga: Skall försäkringsbolagen självsvåldigt bestämma hur skatten på försäkringstagarnas pengar skall fördelas på de olika försäkringstagarna? Eller vilka garantier tänker finansministern ge för att det blir en likformig fördelning av bördor, som han talade om i sitt svar?

Herr talman! Finansministern vill helst tala om annat. Nu talade han om att de borgerliga regeringarna bara skulle ha höjt skatter, att det inte blev några skattesänkningar. Jag kan ange ett flertal sänkningar som genomfördes — bl.a. avskaffades den allmänna löneskatten som den socialdemokratiska regeringen hade infört. Vidare talade finansministern om att den nu aktuella skatten skulle drabba de privilegierade. Ja, det är ju ett steg framåt — att man inte längre bestämt hävdar att den drabbar försäkringsföretagens förmögenhet. Den drabbar tydligen människor av kött och blod. Men den drabbar inemot 4 miljoner medborgare, och de kan inte alla vara privilegierade. Statsministern angav ju i går motivet — att värdestegringen här varit exceptionell. Men sådant kan ju förekomma också på andra områden. Antag att t.ex. ägda bostäder eller börsaktier stiger i värde anmärkningsvärt mycket. Kan då inte det åberopas som skäl för nya indragningsåtgärder—som statsministern går och funderar på?

Herr talman! Finansministern försöker nu försvara engångsskatten på samma sätt som statsministern försökte i går. Det finns en viktig skillnad mellan de åtgärder som finansministern åberopade och den s.k. engångsskatten. Jag tror faktiskt att Kjell-Olof Feldt inser detta, men han har inget bättre svar att ta till. Skillnaden är att vad borgerliga regeringar genomförde gällde framtiden. Finansministern har inom parentes sagt också lagt fram många sådana förslag och kommer säkert att lägga fram många framöver — förslag som gäller framtiden. Men den engångsskatt som nu är föreslagen gäller faktiskt belopp som människor under det förflutna har sparat ihop — och med de villkor som då gällde. Det är en väsentlig skillnad som jag hoppas att finansministern betraktar som exceptionell i fråga om denna skatt. Det bästa vore naturligtvis om regeringen kunde underlåta att låta lagrådsremissen leda till en proposition.
Herr talman! Jag skall svara på frågan varför regeringen inte avser att vidta åtgärder av det här slaget på något annat område. Förklaringen är mycket enkel. Det finns inget annat sparande i vårt land som skattemässigt är så gynnat som försäkringssparande. Premierna är avdragsgilla, hela förmögenheten är befriad från förmögenhetsskatt och hela avkastningen är skattefri. Pensionerna beskattas visserligen den dag de betalas ut. Men det råder inget tvivel om att det är fråga om skatteplanering. Ta bara del av den marknadsföring som försäkringsbolagen bedrev ända fram till i fjol höst. Där handlar det om att planera sin skatt, planera sin inkomst, att ta en pensionseller en kapitalförsäkring. Detta sparande har undantagits från alla skattemässiga ingripanden som gjorts under senare år. Annat sparande, aktiesparande och banksparande, drabbas av förmögenhetsskatt och andra skatter. Detta är förklaringen till att en engångsskatt på detta område är motiverad. Dessutom är det, herr talman, helt enkelt en lögn att det är fyra människor som berörs.
Herr talman! Finansministern bättrar sig — det är en lögn att fyra människor berörs av energiskatten. Det är också en lögn att det är försäkringsinstituten som drabbas. Det är 4 miljoner människor av kött och blod som drabbas, många av dessa med utomordentligt ordinära inkomster. Vad är det som t.ex. motiverar att den som är statsanställd skall slippa ifrån skatten? Vad är det som motiverar att de som är anställda i de stora börsnoterade företagen skall slippa, medan de som har avtalspensioner genom mindre företag skall drabbas? Nej, finansministern, det finns ingen ursäkt för denna skatt. Genomförs den kommer finansministern inte heller att vara trovärdig. Ingen kommer att tro på finansministerns påstående att det är fråga om en engångsskatt. Det finns all anledning att se till att förslag till sådan skatt över huvud taget inte kommer på riksdagens bord.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att de 3 miljoner löntagare som är försäkrade i SPP eller har den andra pensionsformen, STP, inte håller på med något slags skatteplanering. Likaså är det uppenbart att de flesta av dem som har frivilliga försäkringar därför att de inte har sitt pensionsskydd ordnat på ett bättre sätt, t.ex. genom kollektivavtal, inte heller har syftet att skatteplanera. Det intressanta med finansministerns inlägg här är att han medger att det inte är fråga om att slå mot försäkringsföretagens stora förmögenheter, utan det är människor av kött och blod som kommer att råka ut för detta. Det är i alla fall en framgång att vi har fått det beskedet.
Herr talman! Finansministern blev en aning upprörd. Jag ser det faktiskt som ett positivt tecken. Jag hoppas att finansministern är illa berörd av detta skatteförslag. Finansministern anförde rättviseargumentet. Det har vi diskuterat tidigare. Det är alldeles uppenbart att om finansministern själv tror på detta så har vi i folkpartiet och socialdemokraterna diametralt olika uppfattningar i denna fråga. Vi anser det vara ett tecken på grov orättvisa att man tar pengar från dem som har sparat och ger till dem som inte har sparat.

Fru talman! Bo Lundgren, Lars Tobisson och Britta Bjelle har frågat mig om den föreslagna engångsskattens effekter på avkastningen på försäkringssparandet. Leif Olsson har frågat mig varför vi föreslår skattesatsen 7 90. Lars De Geer har frågat statsministern hur regeringen tänker stimulera hushållens långsiktiga sparande. Den senare frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Inflationen i Sverige har nu sänkts till en historiskt sett låg nivå. Denna låga inflationstakt har gynnsamma effekter på den svenska ekonomin, inte minst medför den att det åter har blivit mera gynnsamt att spara och mindre gynnsamt att låna. Realräntan efter skatt är nu positiv för i stort sett alla hushåll. Det var mycket länge sedan detta var fallet senast. En låg inflation är isig sparfrämjande, att arbeta för en bibehållen låg inflationstakt är det bästa regeringen kan göra för att stimulera hushållssparandet. Avregleringen på kreditmarknaden och börsuppgången har medfört att avkastningen på försäkringsbolagens förmögenheter har drivits upp till historiskt sett höga nivåer. Det står redan nu klart att avkastningen kommer att förbli hög också under de närmaste åren. Även om denna höga avkastning bara uppkommer under ett begränsat antal år medför den att också de som sparade under de dåliga åren på 1970-talet får en god avkastning på sitt försäkringssparande. Den som sparat regelbundet sedan 1970 har hittills fått en årlig realavkastning på sitt sparande på inemot 3 26. Med en fortsatt god lönsamhet i försäkringsbolagen även 1987 och 1988 kan avkastningen för hela perioden komma att uppgå till omkring 3,5 Jo per år. Engångsskatten begränsar i så fall lönsamheten med mindre än 1 procentenhet. Jag vill också tillägga att för den betydande del av sparandet som skett under 1980-talet ligger avkastningen på en långt högre nivå. Mot denna bakgrund är skattesatsen 7 90 väl avvägd. Prot. 1986/87:15 Försäkringssparandet torde även i framtiden vara den skattemässigt mest 23 oktober 1986 gynnade sparform som finns. Med den goda avkastning försäkringsbolagen med fog nu kan hänvisa till i sin marknadsföring torde någon risk för minskat - försäkringssparande knappast föreligga. Föreslagna skattenspå Vad sedan beträffar skattens effekter på utgående pensioner blir dessa av HYfOPRETUESbolens liten betydelse. Avkastningen är nu så hög att den mer än väl räcker till förmögenheter värdesäkring av ITP och STP-pensionerna även sedan skatten betalats. Det individuella pensionssparandet kommer därutöver att kunna ges en betydande real värdetillväxt under de närmaste åren.

Fru talman! Min fråga utgick från samma tabell som finansministern använde när han hävdade att avkastningen på en pensionspremie betald 1982 varit 33 20. Stödd på ett räknefel rev finansministern i TV av en för liten lapp för att visa att en avbränning med 7 96 egentligen är rätt beskedlig. Men en 136 inbetalning gjord 1970 har givit mindre än 0,7 20 i årlig realavkastning och drabbas ändå av samma skatt! Finansministern säger nu att den som sparat regelbundet sedan 1970 har fått en avkastning på inemot 3 26 om året. Men då hugger han till för mycket igen. Den rätta siffran, fortfarande enligt realränteskattekommitténs material, är 2,1 Po. Oavsett detta kvarstår frågan: När nu finansministern själv har betecknat 2 å3 2 realavkastning som rimlig, varför skall då den som har pensionssparat sedan 1970 drabbas av den föreslagna indragningen? Det är inte nog med att pensionsskatten är konfiskatorisk och retroaktiv till sin natur — den bryter också mot den grundläggande principen att all beskattning skall vara likformig. För det första drabbar den pensionssparande och inte annat sparande, som kan ha givit samma reala avkastning. För det andra drabbar den inte alla pensioner — den träffar t.ex. privatanställdas men inte offentliganställdas. För det tredje — det är kanske det allra konstigaste — drabbar skatten dem som har sparat länge hårdare än dem som har sparat i några år. Frågan kvarstår obesvarad: Varför skall den som fått en lägre avkastning än den som finansministern själv betecknar som rimlig träffas av en konfiskatorisk skatt?

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Sparandet är en av de viktigaste välståndsbildande krafterna i samhället. Trots att hushållssparandet är katastrofalt lågt och tidvis negativt har finansministern inget annat att redovisa i svaret än en from förhoppning att den låga inflationen skall fortsätta att stärka sparandet. Oförväget lägger han fram förslag till en fullständigt godtycklig engångsskatt på en av de viktigaste och mest befogade sparformer vi har, nämligen pensionssparandet. Från den som sparat ihop ett tillgodohavande på säg 100 000 kr. för att trygga sin ålderdom ämnar regeringen dra in 7 000 kr. Är det underligt att vi borgerliga ledamöter under dessa omständigheter inte finner det meningsfullt att fortsätta arbetet i spardelegationen? I dessa dagar har delegationen just dragit i gång en omfattande annonskampanj. På en av affischerna kan man läsa: Behåll pengarna! På en annan står det: Spara litet till! Det skulle vara mycket intressant om finansministern kunde förklara för mig hur den sparare som jag nyss nämnde skall bära sig åt för att följa vårt råd och behålla dessa 7 000 kr. som finansministern ämnar dra in i skatt, så att han kan spara mer. Jag tycker att finansministern borde inse att vårt arbete i spardelegationen har skadats på ett sådant sätt att vi inte längre finner det meningsfullt att arbeta med det syfte som vi gjort tidigare.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

Men de åren föregicks av en lång period med både socialdemokratiska och borgerliga regeringar då avkastningen var dålig. En hundralapp som sattes in den 1 januari 1970 hade fram till den sista december 1981 minskat i värde till 83 kr. För hela perioden 1970-1986 är avkastningen på hundralappen 11 kr. Av dem tar finansministern över 70 Jo. Det kan med bästa vilja i världen inte anses vara en hög avkastning som återstår. Försäkringssparande är långsiktigt. Pengarna binds för många år, och spararna kommer inte åt dem. Därför måste man se till avkastningen under längre perioder än två eller tre år. Enligt finansministerns egna uppgifter bör avkastningen för långsiktigt pensionssparande vara 2-3 Yo realt per år. Finansministern väljer, som jag tidigare sade, alltid exempel som passar honom. Men om man väljer ett annat exempel — en 15-årsperiod med undantag för de senaste åren — har den reala avkastningen för försäkringssparandet varit 1 96 per år. Enligt finansministern är syftet med engångsskatten att dra in avkastningen över 2-3 96. Min fråga till finansministern blir då: Hur tänker finansministern behandla alla de pensionssparare som börjat spara före 1970 eller omkring 1970 och som över en 15-årsperiod haft lägre avkastning än de 3 26 som enligt finansministern är rimliga?

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Frågan är ställd mot bakgrund av att jag hittills i presentationen av skatteförslaget inte sett någon beräkningsgrund för just procentsatsen 7 90. Allteftersom debatten framskridit — inte minst efter de två senaste dagarnas debatt här i riksdagen — står det klart för mig att förslaget vilar på ett bristfälligt underlag, att det är något slags hastverk som kom till när realränteskatten snabbt försvann från arenan. Under debatten tidigare i dag ansåg finansministern att procentsatsen 7 6 var, som han sade, väl avvägd. Samma sak säger han i svaret i kväll. När det sedan gäller att svara på hur mycket skatten skall ge i miljarder — vilket procentsatsen styr — sade finansministern att man beräknar att det rör sig om 15 miljarder men att det kan slå på 2—3 miljarder. Andra påstår att det rör sig om 20 miljarder totalt, vilket innebär en differens på 5 miljarder. För mig är en differens på 5 miljarder, ja även på 3, anmärkningsvärt stor, och huruvida det kan anses vara väl avvägt kan man diskutera. En annan fråga som jag inte sett något svar på i debatten och som över huvud taget inte kommit upp är: Vad skall ni göra med kapitalet? Hur skall det placeras? Skall det investeras i aktier? Skall man bilda något slags ny fond, köpa obligationer e. d.? Till slut: Finansministern får förlåta mig så här sent på kvällen, men jag kan inte underlåta att läsa upp vad som står i huvudet på det skriftliga svar som vi fått: ”Svaret är avsett att lämnas fredagen den 22 oktober kl. 15.00”. ”Fredag” är fel, ”22 oktober” är fel, ”15.00” är rätt. Det har gått troll i den här frågan när det gäller sakuppgifterna. Det går att bryta den förtrollningen genom att lägga förslaget på hyllan.

Fru talman! Knut Wachtmeister, Kjell Johansson och Bertil Fiskesjö tar i sina frågor upp beredningen av det aviserade förslaget om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Realränteskattekommittén har i sitt betänkande, Realränteskatt, utförligt diskuterat beskattningen av livförsäkringssektorn. Betänkandet har remissbehandlats. På grundval av betänkandet och remissynpunkterna har förslag om ändringar i försäkringsbeskattningen utarbetats. Förslagen har den 15 oktober remitterats till lagrådet. Vid beredningen har synpunkter på den tekniska utformningen inhämtats från försäkringsinspektionen och riksskatteverket. Även företrädare för försäkringsbranschen har beretts tillfälle att lämna synpunkter i det hänseendet. Beredningen har således skett i den ordning som förutsätts i regeringsformen. Underlaget för förslagen redovisas i den tidigare nämnda lagrådsremissen.

Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga, även om jag självfallet inte är nöjd med innehållet. Motivet att gå ifrån det grundlagsfästa kravet på omsorgsfull beredning genom att hänvisa till att förslaget om realränteskatt blir föremål för ett remissförfarande kan jag under inga omständigheter godta. En skatt i storleksordningen 15-20 miljarder kronor — det största skatteuttaget i modern tid — som berör flera miljoner människor och som dessutom är förknippad med många frågetecken borde alldeles självfallet underkastats ett omfattande och omsorgsfullt remissförfarande. Lagrådet har vid tidigare tillfällen påpekat att rådets arbete försvårats av att erforderligt remissförfarande inte har iakttagits. Som exempel på sådana propositioner kan nämnas propositionerna om lagen om tillfällig vinstskatt, om löntagarfonder och om statlig fastighetsskatt. Anser inte finansministern att den mycket kraftiga kritik som under de senaste månaderna riktats mot engångsskatten borde motivera ett omsorgsfullt remissförfarande? Jag anser inte att den beredning som förutsätts i regeringsformen skett.

Fru talman! Under riksmötets inledning uttryckte talmannen Ingemund Bengtsson i en Eko-intervju sin oro över att riksdagens frågestunder förfallit. Han tyckte att det inte gick att få till stånd några framåtsyftande, konstruktiva och belysande debatter under dessa frågestunder. Det kan ju finnas två förklaringar till det. Det kan bero på att vi riksdagsledamöter är dåliga på att sköta det här. Men det kan också vara statsråden som är dåliga på att sköta det. Jag tycker att denna frågas handläggning är belysande för hur man från statsrådets och från regeringens sida slarvar med en sådan här viktig fråga. Vi har alltså tidigare debatterat detta, och i går talade statsministern om en engångsskatt på livförsäkringsbolagens förmögenheter. Vi har klarat ut att det inte är vad det rör sig om. I dag talade finansministern om premierna och sade att det bara var återbäringen som skulle minska. I tidningarna i dag säger man från SPP att skatten motsvarar i genomsnitt 6 000-7 000 kr. för varje tjänsteman som är försäkrad i SPP. Skatten motsvarar därutöver ett helt års premier. Man säger vidare att det är helt klart att SPP:s fulla värdesäkring av pensionerna är i fara. Samma sak säger man från Skandia. Finansministern beklagade sig över att han haft dåliga kontakter med försäkringsbolagen och att de inte ville ställa upp och ta fram material för det här. Men jag har inte haft svårt att få kontakt med dem — jag har fått brev på brev, de har svarat när jag har ringt till dem och de har kommit hit och ställt upp. Skandia säger i ett brev, som faktiskt är adresserat just till finansministern, att den höga avkastning som uppnåtts under de senaste åren sålunda mer än väl behövs för att uppväga den låga avkastningen under 1970-talet. Regeringens förslag underminerar möjligheterna för livförsäkringssparandets värdesäkring. Hade det inte varit förnuftigt med en bättre beredning, en grundligare behandling av en så här viktig fråga i stället för ett framkastande av ett förslag på detta sätt?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
Den har tillkommit också för att vi skall få ett bra underlag för den allmänna debatt som skall föras ute i samhället, helst i god tid innan riksdagen går till beslut i viktiga frågor. Det är naturligtvis också av betydelse för riksdagens egen behandling av stora frågor att det finns ett rikhaltigt utredningsmaterial och att det finns synpunkter från relevanta myndigheter och organisationer på detta utredningsmaterial. Nu är det, som Knut Wachtmeister alldeles nyss var inne på, inte första gången som regeringen försöker gå på tvärs; det har hänt vid en lång rad olika tillfällen. Vad som är nytt är att lagrådet flera gånger har ansett sig föranlåtet — Prot. 1986/87:15 att påpeka att lagrådet inte kan fullgöra sina uppgifter, om utredningsmateri 23 oktober 1986 alet är för dåligt. Det är naturligtvis synnerligen allvarligt, och det skall bli Om siåföretakarnas. intressant att se vad lagrådet har att säga i det avseendet med anledning av det Sad E & frivilliga pensionsförnu aktuella förslaget. re säkringar Riksdagens utskott har tillerkänts möjligheten att göra kompletteringar när regeringen har försummat utredningsförfarandet. Denna möjlighet är tillagd en minoritet i ett utskott. Jag kan avslöja att folkstyrelsekommittén har behandlat de här sakerna och i fullständig enighet beslutat att ytterligare skärpa denna bestämmelse, som skall ge en minoritet rätt att införskaffa upplysningar när regeringen har försummat detta.

Fru talman! Gudrun Norberg har ställt en fråga till industriministern i anslutning till förslaget om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag. Frågan har överlämnats till mig. Den föreslagna tillfälliga förmögenhetsskatten träffar såväl individuellt som kollektivt försäkringssparande. Någon särskild anledning att kompensera småföretagare för skatten finns inte.

Fru talman! Gudrun Norberg har inte tillfälle att vara närvarande här i kväll, och jag tackar i hennes ställe finansministern för svaret på hennes fråga. Visserligen har engångsskatten fått en omfattande belysning här i kammaren både i går och i dag, men just den här aspekten är det befogat att ägna ytterligare några minuter åt, tycker jag. Jag hade inte väntat mig att finansministern skulle avisera någon kompensation till småföretagarna. Varför skulle man ta någon hänsyn till den gruppen nu, när man så sällan gör det annars? Det finns nästan inget område där det skiljer sig så mycket mellan vad regeringen gör och vad regeringen säger som när det gäller villkoren för småföretagsamhet. Det ena statsrådet efter det andra talar uppskattande om landets många småföretagare för att sedan gå hem till sina departement och fatta beslut som direkt försämrar villkoren för småföretagande. Nu är det alltså dags igen. Nu skall vi få en ny skatt som i hög grad drabbar just den här kategorin. Jag vet att det är ett mycket stort antal av landets 291 000 småföretagare som använder sig av försäkringssparandet för att få grundtrygghet på ålderdomen och vid sjukdom. Man använder också försäkringssparandet för att få hjälp vid generationsskifte. Det sista är ett nog så viktigt argument, om man verkligen vill undvika att livskraftiga familjeföretag köps upp av hungriga investmentbolag. Småföretagarnas sparande är tveklöst ytterligare ett av många skäl för finansministern att inte genomföra engångsskatten.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

Fru talman! Det förefaller mig som om Marianne Andersson inte riktigt känner till hur vår bostadspolitik fungerar. Det är nämligen på det sättet att staten garanterar räntekostnaderna för alla de fastigheter som har getts statliga lån. Det spelar alltså ingen roll vad marknadsräntan är. Kostnaderna kommer att drabba budgeten, inte hyresgästerna och inte småhusägarna. Jag tycker att om man tar upp en sådan här fråga bör man ha gjort klart för sig förutsättningarna. Låt mig lägga till att det för oss enbart har varit en tidsfråga när den sista resten av Bohmans ränteregleringspolitik skulle avskaffas. Regleringsperioden går ut den sista november i år, och därför föreföll det oss lämpligt att göra det nu. Jag försäkrar Marianne Andersson att det bereder mig föga glädje att göra detta när jag hör försäkringsbolagsdirektörerna säga att nu är det ingenting värt att de får placera sina pengar fritt. För ett år sedan hävdade de att de i utbyte mot fri placeringsrätt gärna skulle ta en liten extra skatt på sina försäkringar. Vi har sagt oss att vi får bära den här kostnaden för en fri kreditmarknad.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
Vad gäller kreditmarknaden hade vi alltså inte kunnat säga: Vi lägger ingen skatt på försäkringsbolagens förmögenheter. I stället behåller vi ränteregleringen. Det alternativet har inte funnits. Ränteregleringen måste ändå avskaffas, om vi vill komma fram till en väl fungerande kreditmarknad. Jag vet inte i vilket läger inom centerpartiet som Marianne Andersson hör hemma när det gäller regleringar och frihet. Men om hon hyllar frihetens principer, borde hon uppskatta den här åtgärden.

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig varför regeringen avstått från att lägga fram ett förslag till realräntebeskattning och Tommy Franzén har frågat om engångsskatten kommer att påverka pensionsnivåerna i de kollektiva försäkringarna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den höga avkastningsnivå som nu råder i försäkringssektorn är unik i ett historiskt perspektiv. Även om vi nu kan förutse att denna goda avkastning kommer att vara ytterligare en tid, kan man inte förvänta sig att den skall bestå på längre sikt. Det saknas därför motiv att införa en permanent och tekniskt komplicerad realränteskatt. Pensionerna i de kollektiva försäkringssystemen räknas upp med inflationen, om avkastningen på de fonderade medlen medger detta, i annat fall med hjälp av höjda premier för arbetsgivarna. Avkastningen är nu så hög att den mer än väl räcker till värdesäkring av pensionerna även sedan den tillfälliga förmögenhetsskatten betalts.

Fru talman! Både å mina vägnar och å Hans Peterssons i Hallstahammar vägnar ber jag att få tacka för svaret. Jag kanske också skall passa på och tacka för uppdelningen av debatten, dvs. för att man inte har så att säga klumpat ihop oss med den tidigare grupperingen här. Jag säger det med tanke på de andras utgångspunkter vad gäller den här typen av beskattning. Hans Petersson ville väl egentligen föra en debatt om varför man avstod från realräntebeskattningen. Han ville ha en debatt framför allt utifrån de utgångspunkter som fanns från början — dvs. att förslaget skulle gälla ett bredare område och inte bara försäkringsbolagen. Hans Petersson har emellertid fått debattera den saken tidigare i dag och han har fått svar på sin fråga. Därför finns det inte skäl för mig att debattera den saken nu. Min fråga huruvida pensionsnivåerna kommer att beröras av engångsskatten har också varit uppe till debatt i dag. Försäkringsbolagen har i massmedia redovisat att deras premieåterbetalning till arbetsgivarna blir litet mindre. Ungefär samma sak har finansministern tidigare i dag redovisat, varför jag inte tycker att det är speciellt meningsfullt att föra den debatten här i kväll.

Fru talman! Britta Bjelles fråga gäller hur utgifter för underjordsarbeten i gruvor skall behandlas skattemässigt. Enligt en uppfattning skall sådana utgifter alltid få dras av omedelbart. Enligt en annan uppfattning skall utgifterna aktiveras i den mån de avser anläggningar av bestående värde för företaget. Saken är nu föremål för bedömning i bl.a. mellankommunala skatterätten. Jag avvaktar utgången av denna bedömning och är för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder.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

För den redan planerade och påbörjade huvudnivån i Malmberget skulle det nya synsättet innebära fördyringar med i varje fall 90 milj.kr. När LKAB gjorde kalkylen för huvudnivån i Malmberget gjordes lönsamhetsberäkningarna utifrån det synsätt som tidigare gällt. Att förändra spelreglerna på detta område utan att lagstiftningen har ändrats förefaller märkligt. I Kiruna pågår planering för en ny huvudnivå, och beslut skall fattas något av de närmaste åren. Den nya nivån skall ligga på 1 000 m djup. Investeringen är i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Med det nya synsätt som taxeringsmyndigheterna nu räknar skulle ett sådant projekt fördyras med ca 250 milj.kr. Eftersom omkostnaderna för en ny huvudnivå ligger på gränsen till att den skall vara lönsam redan med det redovisningssätt som tidigare tillämpats, betyder det att någon ny huvudnivå i Kiruna förmodligen inte kommer till stånd om taxeringsmyndigheterna skulle vinna gehör för sina synpunkter i den mellankommunala skatterätten. Med tanke på dels gruvnäringens stora betydelse för malmfälten, dels gruvnäringens hårda konkurrens från gruvor som i dag bryter i dagbrott samt dels jämförelsen med utländska gruvbolags redovisningssystem, som är betydligt gynnsammare än det som taxeringsmyndigheterna nu föreslår, borde det ligga i regeringens intresse att säkra gruvnäringens konkurrenskraft och därför komma med ett förslag till fasta regler på detta område, innan ärendet avgörs i mellankommunala skatterätten.
Fru talman! Jag vill begagna tillfället att ta upp en något mer principiell fråga, nämligen hur riksdagen hanterar sin makt. Vid dessa frågestunder tas ofta upp enskilda förvaltningsärenden och beslut — i detta fall en fråga som dessutom är under handläggning i en domstol. Jag måste fråga Britta Bjelle, som själv är åklagare och verksam inom rättsväsendet, hur hon skulle uppfatta det om ett mål där hon själv var part togs upp i Sveriges riksdag och det helt uppenbart kunde tolkas så att man försökte utöva påtryckningar på domstolen eller på den enskilda förvaltningsmyndigheten. Fru talman! Jag finner det principiellt betänkligt att frågeinstitutet utvecklas på detta sätt.
Fru talman! Jag kan hålla med finansministern om att jag som åklagare inte skulle finna det så angeläget att en fråga som jag handlägger i domstolen blir föremål för diskussion i riksdagen. Men jag vill påminna finansministern om att det i fallet Elof Hjortberg gick bra att, innan domstolen hade dömt, gå ut och lova att hur domstolen än dömde skulle han kompenseras på ett eller annat sätt. Det kunde vara intressant att få reda på om finansministern även då det gäller LKAB är beredd att gå ut och kompensera. Det gäller inte ett litet företag med en eller två personer, som i det tidigare fallet, utan det gäller ett stort företag med många människor, vars sysselsättning är beroende av LKAB.
Fru talman! Skall jag tolka detta så att Britta Bjelle med sin fråga i denna kammare i dag avser att utöva påtryckningar på mellankommunala skatterätten?
Fru talman! Nej, det skall tolkas så att jag försöker få finansministern att på ett eller annat sätt lova att LKAB skall kompenseras om företaget förlorar i den mellankommunala skatterätten.

Fru talman! Vi har i dag på eftermiddagen fått ta emot en ny rapport på det energipolitiska området, en rapport som en speciellt tillsatt expertgrupp har haft till uppgift att ta fram efter olyckan i Tjernobyl. Detta är en rapport i en mycket lång rad av utredningar som har gjorts på det här området under årens lopp. Under de många åren av energipolitiska debatter har — såvitt jag kan förstå — de allra flesta argumenten för och emot kärnkraft, vattenkraft, kolkraft m.m. vädrats. Det som framgår av expertgruppens rapport är att svensk kärnkraft — dess tekniska och säkerhetsmässiga standard — inte behöver omprövas efter olyckan i Tjernobyl. Det är värdefullt att få detta konstaterat. Och jag är övertygad om att det kommer att stilla många människors oro. Men det får inte leda oss till att försjunka i oss själva och tycka att vi är bra i Sverige, utan vi måste ständigt arbeta för att förbättra säkerheten vid våra kärnkraftverk. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi skall kämpa för ökat internationellt samarbete, som kan leda till ökad kontroll, inspektioner och ökat erfarenhetsutbyte länderna emellan. I östländerna finns mycket kärnkraft som inte är bra och som enligt svenska säkerhetsnormer omedelbart skulle stängas av. Här finns mycket att göra. Vi moderater står sedan 1980 för uppfattningen att kärnkraften skall avvecklas när de mycket hårda svenska säkerhetskraven inte längre är uppfyllda. Vi sätter inte någon gräns vid år 2010. Det är inte årtalet utan säkerheten som skall fälla avgörandet. Det går inte att hävda att kärnkraften är farlig och samtidigt säga att vi skall använda kärnkraftverken till 1989 eller till 1999. Det är inte en trovärdig politik. De som står för en sådan uppfattning inser — det måste vara uppenbart — att det inte går att ställa allmänheten och det svenska näringslivet inför elproblem. Tyvärr hamnar de då i den pinsamma situationen att de är tvungna att jämka med sin egen övertygelse. Det är ingen rättfärdig politik av det slag som jag tror att svenska folket vill att dess politiker skall föra. Expertgruppen konstaterar i rapporten som vi fick i eftermiddags att en snabbare avveckling av kärnkraften tvingar fram stora elprishöjningar — och det omedelbart. Inte höjningar med några ören utan från 37 öre till 61 öre per kWh för hela den miljon fastighetsägare som har elvärme i någon form. Det här leder till att deras elräkningar stiger med upp emot 4 000 kr. per år. Inte nog med det. Dessutom räknar expertgruppen med att ungefär hälften, ca 500 000, kommer att se sig nödsakade att skaffa sig andra värmesystem. En snabbare avveckling av kärnkraften än den vi har beslutat om drabbar alla dessa med en kostnad på över 20 miljarder kronor på ett tiotal år. Alla vi, och det är hela Sveriges befolkning, som utnyttjar elen i våra hushåll för att ha det bekvämt: frys, TV, diskmaskin, tvättmaskin, hushållsassistent etc. — något som är en förutsättning för att vi skall hinna med både hem och arbete — kan enligt expertgruppen förvänta oss en höjning av elpriset från 46 öre till 70 öre per kWh. Detta är, fru talman, inga småpengar. Det är fråga om att ta i anspråk en betydande del av vårt konsumtionsutrymme, det utrymme som i dag är så litet att man strejkar för tiondelar av en procent i lönehöjningar. En snabb avveckling kostar Sverige miljarder! En snabb avveckling av kärnkraften kommer inte heller — det konstaterar expertgruppen — att gå det svenska näringslivet spårlöst förbi. Ett fördubblat elpris kommer att leda till att den svenska järnoch stålindustrin får merkostnader på 900 milj.kr. Bergslagspaketet, som var avsett att rädda Bergslagen, går löst på 425 milj.kr. Jämförelsen är värd att göra, för den säger mycket vad det är fråga om. Skrotbaserade stålverk som Domnarvet, Smedjebacken och Halmstad kommer på grund av sina stora elbehov att se sina just nu redovisade vinster slå över i röda siffror. 5 000 arbetstillfällen äventyras enligt det material som har bilagts expertgruppens rapport. Personalen vid elintensiva anläggningar runt om i Sverige - ferrolegering i Malmö och Vargön, kemisk basindustri, aluminium, kisel, karbid, grafitelektroder, kopparoch blytillverkning i Boliden, industrier som ligger som ett pärlband längs Norrlandskusten — blir tvingad att sätta sig ned och fundera över sin framtid. De här företagen har inte för ro skull lokaliserats till dessa platser. Man har gjort det därför att man där har tillgång till billig elkraft. Fru talman! De partier som är förespråkare för en snabbare avveckling av kärnkraften blir inte regionalpolitiskt trovärdiga. Ett Norrland utan lönsamma och utvecklingsbara basindustrier har ingen framtid. Ja, men — säger några — inte skall industrin drabbas? Men vilka är det då som kommer att stå för kostnaderna för omställningen? Inte är det konkurrenterna till vår svenska industri som sänker sina priser. Nej, det är konsumenterna — arbetstagarna i Sverige — som får ställa upp. Är vi som konsumenter beredda att göra dessa uppoffringar? Behöver vi göra det när expertgruppen konstaterar att kärnkraften uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga krav som vi har anledning att ställa? Nej, vår politik måste präglas av förnuft och realism samtidigt som vi måste känna ödmjukhet inför den svåra situation vi hamnat i mot bakgrund av olyckan i Tjernobyl. Kol, olja och gas är ändliga naturtillgångar. Därför måste vi ta fram annan teknik. Och jag tror inte att några verkliga, riktigt miljövänliga alternativ till kärnkraft är tillgängliga förrän i mitten av nästa sekel. Det kan inte vara meningen att industriländerna i konkurrens med fattiga u-länder skall slåss om oljan och kolet. Det kan inte heller vara meningen att vi under ungefär 150 år skall bränna upp mer än vad vi dessförinnan gjort under historisk tid. Det kan ju finnas anledning tro att dessa naturtillgångar av kommande generationer skall kunna användas till annat än bränsle. Jag tror också att vi gärna vill lämna över en god miljö till kommande generationer. Våra dagars exploatering av fossila bränslen, mark, luft och vatten manar till eftertanke och kraftfulla åtgärder. En förtida avveckling av den svenska kärnkraften, som uppfyller högt ställda säkerhetskrav, är mot bakgrund härav mindre klok. Att ändra vårt beteende och våra vanor när det gäller elen är en svår uppgift. De två första lamporna i Sverige tändes 1878 utanför Café Blanche i Kungsträdgården. År 1888 stod ett elverk färdigt att leverera ström till Staden mellan broarna. Vad har inte hänt på 100 år tack vare elektriciteten! Kunde någon ana de stora framsteg som vi gjort tack vare elen? Sverige, som för 100 år sedan var ett fattigt land, är i dag en av världens främsta industrinationer. Den billiga vattenkraften, som nu är i stort sett färdigutbyggd, har lagt grunden till vår speciella industristruktur. Vi har tagit till vara de naturliga förutsättningar som Sverige erbjudit: skog, malm, stål och duktig arbetskraft. Men alla vill ha el. Vi enskilda konsumenter i Sverige har alltid varit i den situationen att vi bara har behövt trycka på knappen så har strömmen kommit. Den ökade fritiden, de kortare arbetsveckorna och de längre semestrarna har gett hundratusentals människor i vårt land anledning och lust att bygga fritidshus, som i stort sett bara fungerar med el. Hur kommer det att gå för dem? Kommer de att ha råd att utnyttja fritidshusen lika mycket som nu? Är de beredda att spara in på någonting annat? Utvecklingen i Danmark och Västtyskland, som jämfört med Sverige har dubbla resp. tredubbla elpriser, visar att efterfrågan på el ökar. Möjligheten att spara får inte överskattas. Den är liten på kort sikt. Och det tar uppemot 20 år att få genomslag för en ny snålare elteknik. Det gäller både människor och företag, och det slår också expertgruppen fast. Expertgruppen har uppmärksammat svårigheterna att i förtid avveckla kärnkraften. Det är nu allmänhetens uppgift att ta reda på om man är beredd att leva med dyr el och elbrist. Det gäller för oss alla att sätta oss ned och väga för och emot. Låt oss då inte glömma bort att vi under de kalla vintermånaderna i år vid några tillfällen tog i anspråk all vår elproduktion; vattenkraft, kärnkraft, oljekondens, gasturbiner samt t.o.m. köpte el från Danmark. Hittills i år har efterfrågan på ellegat på 3 å4 96 över fjolårets. Vad gör vi om vi får ett torrår? Fru talman! Det är säkerheten hos kärnkraften och behovet av el som den närmaste tidens diskussioner skall kretsa kring. Låt oss då inte glömma bort vad expertgruppen har fört fram, nämligen att det inte finns anledning att ompröva svensk kärnkraft och dess säkerhet mot bakgrund av vad som hände i Tjernobyl. Låt oss ta till vara den närmaste tiden för en sansad energipolitisk debatt, där omsorgen om miljö, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och respekten för människornas oro får komma till uttryck. Låt budskapet vara rakt och ärligt. Förhastade beslut om avveckling är omotiverade. Fru talman! Kärnkraften i Sverige uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Expertgruppens rapport i dag bekräftar detta, och det tycker jag är skönt.

Fru talman! Vi har i dag fått en rapport från expertgruppen inom energirådet. Jag har ingen anledning att göra någon längre kommentar till den, alldeles särskilt som jag inte förrän helt nyligen har haft tillfälle att se den i dess slutliga skick. Den enda kommentaren skulle vara att jag hoppas att man i det här materialet mycket klart och entydigt kan finna svar på vad de olika alternativ som presenteras av gruppen skulle kosta att genomföra, såväl ekonomiskt som med hänsyn till miljön. Jag utgår från att vi i energirådet vid det sammanträde som vi skall ha i början av november gemensamt skall se till att materialet har den karaktären när det överlämnas till regeringen för fortsatta diskussioner. Fru talman! I den debatt som fördes här i kammaren tidigare i dag framhöll statsrådet Birgitta Dahl att miljöfrågorna var mycket stora och mycket allvarliga. Hon gjorde också en markering som hos mig -— jag satt och lyssnade på debatten — gav intrycket att vi i Sverige ligger väldigt långt framme. Det gör vi naturligtvis till en del. Sverige är ju ett land som är rikt till ytan, där det bor få människor, som har naturliga förutsättningar och en underbart vacker miljö — alltifrån böljande kullar i Skåne till den magnifika fjällvärlden i norr. Men jag tror att vi skall vara försiktiga med att ge en bild av att Sverige skulle vara alldeles speciellt långt kommet när det gäller beslut och åtgärder för att komma till rätta med miljöskador. Såvitt jag har förstått ställer t.ex. Västtyskland högre krav när det gäller katalytisk avgasrening än vad Sverige gör i dag. Om jag är rätt informerad — statsrådet kan ju korrigera mig om jag skulle vara felinformerad — ställer Västtyskland också högre krav än Sverige när det gäller utsläpp av svavel och andra skadliga miljögifter. Det finns således länder som har kommit minst lika långt som Sverige i kampen mot miljöförstöringen. Jag tycker att vi därför skall vara försiktiga med att göra intryck av att vi skulle vara outstanding, alltså alldeles extra långt komna i vårt land. Jag vill också gärna peka på att vi kunde ha kommit litet längre än vad vi har gjort. Vi kunde t.ex. ha fattat det beslut som folkpartiet lade fram om katalytisk rening. Vi kunde ha fattat det beslut som folkpartiet föreslagit om skydd för de fyra Norrlandsälvarna och för andra värdefulla älvsträckor. Vi kunde följa folkpartiets råd och ställa Storbritannien och kanske också Polen inför Internationella domstolen, för att få avgjort om vi kan få skadestånd för de utsläpp som kommer från dessa länder och som drabbar Sverige. Och vi kunde skärpa miljöskyddslagen på det sätt som folkpartiet har föreslagit, så att det inte blev gratis att förgifta vår miljö. Så nog finns det ytterligare många saker som vi kan åstadkomma, om viljan finns hos den ansvariga regeringen. Folkpartiet har lagt fram sådana förslag i stor utsträckning, och vi tycker att det är synd att regeringen inte har velat ta vara på dem i den utsträckning som varit önskvärt. Det är förslag som skulle ha lett till en bättre miljö om de hade genomförts. Tjernobyl var naturligtvis en katastrof på många sätt, och den drabbade Sverige också. Den drabbade i alldeles särskilt hög grad den samekultur som är en så fin del av det svenska kultursamhället. Ingen skall frånta teknikerna i Tjernobyl, vilka de nu var, ansvaret för att olyckan utlöstes, men jag tror inte att vi kan helt frånta oss ett eget ansvar för den situation samerna försatts i. De krav som livsmedelsverket ställde upp har, om jag är rätt underrättad — också här kan statsrådet korrigera mig om jag har fel — i första hand utgått ifrån de önskemål som svensk livsmedelsexport har haft. 300 becquerel var ett bra tal, om man skulle göra trovärdigt i omvärlden att ingen behövde vara orolig för att importera svenska livsmedel. I våra nordiska grannländer har man valt andra gränser. I Norge har man — fortfarande om jag är rätt underrättad — ett gränstal som ligger ungefär dubbelt så högt som det svenska, och i Finland ligger gränstalet väsentligt högre än så. Det har sagts mig — jag är tacksam för att få en kommentar till det — att om vi hade ett tal som var genomsnittet av Sveriges och Norges och mindre än hälften av Finlands, skulle 80 96 av renköttet vara att betrakta som lämplig människoföda. Statsrådet skakar på huvudet, och då utgår jag ifrån att den siffra som jag har fått är felaktig. Jag har inte haft tid och möjlighet att penetrera den på samma sätt som jag tar för givet att det för miljöfrågor ansvariga statsrådet har. Det vore roligt att höra vad Ni, Birgitta Dahl — vi har ju lärt oss av tidningarna i dag att man inte får använda andra tilltalsord i riksdagens talarstol — har för synpunkter på den här frågan. Jag tycker att man skall vara medveten om att det här är ett stort problem och att vi inte skall göra det problemet allvarligare genom egna åtgärder än vad nöden och omsorgen om människors hälsa kräver. Jag vill ta upp en annan sådan här aspekt, mera som en belysning av att man kan hoppa från galen tunna ned i en annan och kanske ännu mera galen. Värmepumpen är ju en utomordentligt fin teknik för att med elektrisk energi tillvarata värmeinnehållet i vatten och luft. I den tekniken spelar freonet en betydande roll. Men när freonet kommer ut i luften har det visat sig ha mycket allvarliga verkningar på ozonskiktet. Nu läser jag i tidskriften Ny Teknik följande: ”Freonet arbetar i ett slutet system. Vid service öppnas i regel systemet och freonet — allt eller en mindre del beroende på värmepumpens konstruktion — släpps ut i luften.

Jag har inte mycket att tillägga. Jag vill bara med dessa exempel stryka under att det finns mycket att göra och att mycket återstår i kombinationen av energi och miljö, som nu statsrådet Birgitta Dahl har ansvar för. Vi kommer att följa hennes arbete med stort intresse och ge många goda förslag till henne. Vi hoppas att så småningom också kunna byta ut henne för att få tillfälle att driva en ännu aktivare miljöpolitik än vad jag tror hon har möjligheter att göra.